Fru talman! Jag tycker att Sten Östlunds inlägg är väldigt betecknande för det klasskampsperspektiv som socialdemokraterna liksom vänsterpartiet, tidigare vpk, har på organisationernas roll och den lagstiftning vi behöver på arbetsmarknaden. Det framgår också av det vi har läst här i ett av mina hus och livorgan, LO-tidningen, som redovisar de överväganden som fanns med på SAP-kongressen i det avseendet. Det är ganska omfattande krav på att arbetsgivarna skall lägga fram planer: det skall tillsättas kommittéer, nya fonder, facket skall få ökade möjligheter till inflytande genom olika typer av fonder etc. Man vill vidare verka för att politisk propaganda på arbetsplatserna inte skall kunna förbjudas, överväga frågan om höjda skadestånd för arbetsgivarna, förutsättningarna för det fackliga och politiska arbetet på arbetsplatserna skall skyndsamt förbättras, man efterlyser bättre internationellt koncernfackligt arbete etc. Jag påpekade i mitt anförande att det som tycks vara huvudsyftet med socialdemokraternas arbetsrättsliga lagstiftning är den korporativa utveckling som vi moderater kritiserar. Man måste se att organisationer framför sin syn och framhåller sina särintressen. Vi skall representera medborgarnas och nationens intressen och smälta samman alla dessa till en fungerande helhet. Detta har tydligen socialdemokraterna väldigt svårt att förstå! Anledningen till att vi behöver en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen är ju att lagarna i många avseenden fungerar dåligt, vilket jag har redovisat. Den tekniska och organisatoriska utvecklingen har gått mycket snabbt. Vi har nya typer av företag, nya typer av yrken och arbetsförhållanden som man måste ta hänsyn till. Människors kunskapsnivå är nu sådan att man inte accepterar överhöghet vare sig från facket, arbetsgivaren eller politiker, för den delen. Jag undrar om inte mycket av den attityd som Sten Östlund visar här medverkar till den flykt från de fackliga organisationerna som vi nu ser. Jag frågar återigen: Varför, Sten Östlund, tillsätts inte en parlamentarisk utredning så att vi kan få dessa frågor belysta ur alla aspekter?

Fru talman! Jag inleder med att säga att det förmodligen inte framkommer inte så mycket nytt i debatten. Det är bara en lätt överdrift. När man ytterligare läser igenom vad socialdemokraterna har skrivit i betänkandet nr 6, finner man att de ändå visar en attitydförändring. Läs noga s. 12--13 och se slående likheter med reservation 1! Det var därför jag ställde min fråga till Sten Östlund om det inte hade varit rimligt att utskottet -- med denna förkrossande majoritet för att det föreligger behov av översyn -- kanske rent av skulle kunna komma fram till att parlamentet också borde ha inflytande i denna fråga. Det finns naturligtvis en gradskillnad här mellan å ena sidan oppositionen och å andra sidan ett regeringsparti som har foten inne i kanslihuset. Men vi vet ju hur det kan skifta, det här med att sitta i regering eller i opposition. Det kan kanske också bli till glädje för Sten Östlund att det kan ske under parlamentariska former. Jag noterar den attityd med vilken socialdemokraterna besvarar frågan om översynskravet. Man konstaterar att socialdemokraterna hyser stor sympati för de motioner som folkpartiet och övriga borgerliga opponenter har väckt. Jag tycker möjligen att det är litet hårt mot vänsterpartiet att det här väl får uppfattas som en deklaration om att socialdemokraterna ser saken från andra utgångspunkter. I övrigt nämns inte vänsterpartiet. Jag noterar det som ett värdefullt tillskott, men jag tror snarare att det finns ett slags komplex hos de goda socialisterna inom socialdemokratin att sätta sig ner och diskutera i ett brett forum av detta slag där vi behöver bli överens för att få stabila regler på arbetsmarknaden. Sedan säger Sten Östlund att de byråkratiska hindren är betydligt överdrivna. Men visst finns de! Framför allt är det på brist på smidig samordning -- någonting som arbetsmiljökommissionen har konstaterat. En annan iakttagelse gjorde jag när Sten Östlund talade för sig och sina partikamrater om den kritik jag framförde mot regeringen för dess attacker på legitima stridsåtgärder -- enkannerligen strejkrätten, vilken man ville ta bort under vårvintern. Den kritiken bemötte inte Sten Östlund. Jag tolkar det som att Sten Östlund med ledsnad har konstaterat detta regeringens angrepp på legitima rättigheter på arbetsmarknaden. Förklaringen till att reaktionen blev så häftig tror jag var att en legal strejkrätt har inte arbetstagarna fått. Det har man genom decennierna tagit sig rätt till, och därför slår man hårt vakt om den rättigheten.

Fru talman! Sten Östlund säger att, vilket han har rätt i, vi inte vet vad Nicklassonska utredningen innehåller. Jag vet åtminstone inte vad den innehåller. Det som har läckt ut borde i alla fall Sten Östlund kunna kommentera. Det är som jag sade -- man skall höja strejkböter, man skall kunna straffa fackliga förtroendemän som inte helt tar avstånd från olagliga strejker. Det är helt unikt, inte bara i Sverige utan i all europeisk lagstiftning, om detta genomförs. Sedan talar Sten Östlund om experter. Jag kan hålla med om att det kan vara svårt att ta ställning till olika experters utlåtanden. Nu talas det t.ex. om att man för att man skall få ordning på ekonomin skall höja arbetslösheten. Ju högre arbetslöshet, desto mer blomstrar Sverige enligt vissa ekonomer. Är det verkligen så att det arbetas alldeles för mycket här i landet? I så fall tycker jag att det vore bättra om man sänkte arbetstiden i stället för att sparka ut arbetare i arbetslöshet! Krisen är tydligen allra värst på arbetsmarknaden. Här har den fria prissättningen härskat, och företag som har gått bra har betalat ut högre löner för att få arbetskraft. Den osynliga handen verkade och styrde resurser dit där de gjorde mest nytta. Det tycks alla partier vara emot i dag. Nu visar det sig att just på arbetsmarknaden passar inte marknadsekonomin som man har talat så vackert om. Därför skulle ni göra en slags omvänd perestrojka: Superlönesättaren Rehnberg får bli vår anti-Jeltsin och ersätta förhandlingar med centrala kommandon. Fråga är om inte regeringen skulle ta sig en extra titt på femårsplaner också. I andra länder som har prövat det finns massor med krismedvetande. Fråga är om inte Sten Östlund, som den gamla fackliga arbetare han i grund och botten är, skall deklarera att han tar avstånd från de tankegångar som har sipprat ut från den Nicklassonska utredningen.
Fru talman! Jag yrkade i mitt första inlägg bifall till våra reservationer i dessa fyra betänkanden. Det blir kanske lite för arbetsamt för kammaren, och därför vill jag ändra detta och säga att centern står bakom de reservationer där vi finns med. Jag yrkar bifall till reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 3 och reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 6. Sedan, Sten Östlund, förstår jag att det svårt att bifalla eller ens sympatisera med motioner som kommer från andra partier än socialdemokraterna. Annars skulle det ju sannerligen vid flertal tillfällen ha funnits möjligheter till förbättringar när det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi vill i likhet med folkpartiet och moderaterna ha till stånd en parlamentarisk utredning och en utvärdering. Vi tror att en utredning där alla får vara med är den som bäst gagnar saken. Den inriktning som den arbetsrättsliga lagstiftningen har haft mot att stärka de fackliga organisationerna, har fört med sig att det i flera hänseenden har blivit en stelbent utformning. I vissa fall medför den orimliga konsekvenser för den enskilde. Vi pekade på detta i ett tidigare anförande. Arbetsrättslagstiftningen har också främst anpassats efter storföretagen och de centrala fackliga organisationernas funktionssätt och behov. Småföretagens och de enskilda arbetstagarnas något annorlunda situation har inte, som vi ser det, beaktats tillräckligt. Det är viktigt att man också beaktar småföretagen. De är oändligt många i vårt land, finns över hela Sverige och sysselsätter många människor.

Det är viktigt att slå vakt om detta. Om man vill utveckla företagsdemokrati är det viktigt att man i de små företagen bygger på de naturliga förutsättningarna till samverkan som finns där. Vi har all anledning att även läsa de yttranden som kommer från de organisationer som har avstyrkt propositionen om fackliga förtroendemän.

Fru talman! Elver Jonsson redogjorde för de områden där vi är överens om behovet av en översyn inom arbetsmarknadspolitiken. I vår motion har vi sagt att syftena är att stärka den enskildes rätt, att öka den enskildes inflytande på den egna arbetsplatsen, att undanröja hindren för en väl fungerande arbetsmarknad, att underlätta arbetsmarknadens funktion och ge utrymme för nyskapande. Detta är syften som sammanfaller väl med dem som Sten Östlund uppger vara hans och socialdemokratins syften. Samtidigt vill jag än en gång hänvisa till de konkreta förslag och synpunkter som framkom vid SAP-kongressen. De tyder snarare på att socialdemokratin vill stärka det korporativa inflytandet i samhället, inte den enskildes, de lokala fackligas och de enskilda fackliga representanternas möjligheter att samarbeta med arbetsgivarna. När Sten Östlund talar om arbetsgivare talar han om SAF. Det är fortfarande klasskämpen. Jag vill tacka Sten Östlund för att han inte ville betrakta mig som klasskämpe. Det tog jag som en ren komplimang. Det finns även andra arbetsgivare. Vi har kommuner och landsting. De täcker i dag en allt större del av arbetsmarknaden. I mitt inlägg talade jag om 50 000 deltidsanställda och vikarier inom landstinget. På arbetsgivarhåll, dvs. hos våra politiskt valda kolleger, är man djupt bekymrad över hur lagstiftningen konkurrerar med den politiska demokratin. Det finns också anledning att titta på detta, Sten Östlund. Jag kan fortfarande inte frigöra mig från att socialdemokratin talar med dubbla tungor i den här frågan liksom i så många andra sammanhang. Det är i så fall därför att syftet inte bara är det som Sten Östlund uppger och som vi är eniga om, utan att stärka de korporativa inslagen. Socialdemokraterna vill därför inte ha med borgerliga partier, eller andra partier över huvud taget, i detta översynsarbete.

Fru talman! Mitt påstående att Sten Östlund i sak hade närmat sig den borgerliga oppositionen gjorde att han blev så uppmuntrad att han inledde sin replik med att tala om den allmänna inriktningen, principerna samt att det skulle främja den enskilda arbetstagaren. Det blev riktigt liberal musik. Jag kan instämma i den delen. Det finns en del komplex som av och till lyser fram här. Sten Östlund återvänder med något slags hatkärlek till SAFs program. Branschorganisationerna är naturligtvis viktiga inslag, och det finns anledning att både lyssna till dem och ta del av vad de har att säga. Som politiker och lekmän i sammanhanget tror jag dock att vi inte skall lockas till att förläsa oss vare sig på SAFs skrifter eller LOs bulletiner. Låt oss hålla detta en bit ifrån oss! När det gäller översynsarbetet är vi i sak överens, men vi har inte lyckats nå en samstämmig uppfattning i utskottet om formerna. Det pågår ett arbete. Jag lyssnade mycket noga på Sten Östlund. Han lade till ''förmodar jag'', dvs. att detta arbete skulle pågå. Det tror jag är en riktig iakttagelse. Sten Östlund har farligt rätt på den punkten. En del förmodanden har kommit på skam. En arbetsförmedlingslag har i omgångar utlovats av olika statsråd, men den dröjer. När det gäller den s.k. Britanniapropositionen tror jag också att regeringen har kört fast. Jag tror alltså att en parlamentarisk utredning kan hjälpa också kanslihusets politiker ur den tankevånda och beslutskramp som de under det senaste året så ofta har visat. Jag har ingen invändning mot Sten Östlunds tes om att det är vanligt i vårt parti, som han säger, och att man bör diskutera det här. Det är helt i sin ordning. Men som parlamentariker kan vi inte vara nöjda med att diskussionen om att beslut som är viktiga och behöver ha breda majoriteter i denna kammare förs endast i en partikrets. Den diskussionen behöver breddas, och därför behövs det en parlamentarisk utredning.

Fru talman! Det som sades om klasskämpar var intressant. Vem som är den bäste klasskämpen skall jag låta vara osagt. Men vi kämpar kanske för var sin klass. Därför kanske vi bägge två är lika bra klasskämpar. Sten Östlund säger att mycket av det som kommit fram i den Nicklassonska utredningen stämmer överens med det som hände i våras och att det finns vissa likheter som man kanske skall ta till vara. Frågan är egentligen vad det liknade mest. Jag tycker att det som läckt ut från den Nicklassonska utredningen mest liknar SAFs program. Det helt unika är att man skall straffa fackliga företrädare. Ingen annanstans i Europa straffar man de fackliga företrädarna för att de inte tar aktivt avstånd från en vild konflikt. Vi i Sverige blir alltså unika. Det kan ju kanske vara roligt att vara unik på något område. Men jag tror inte att det är rätt område att vara unik på. En höjning av strejkböterna är ungefär det samma som när man säger att man inte kan sluta fred om man inte har krigat först. Jag tror faktiskt inte på det. Om man inte kan förhandla finns det inga strejkböter i världen som kommer att förbättra det här, utan det kommer att medföra andra konflikter om man höjer strejkböterna på det här sättet. De har varit nog avskräckande. Jag kan hålla med om att strejkböterna har varit 200 kr. under en längre tid, men 200 kr. är faktiskt ganska mycket pengar för vissa arbetare i dag som har det dåligt ställt. De högavlönade går ju knappast ut i vilda strejker, som det ser ut i dag. Därför är jag litet fundersam över att Sten Östlund med sin bakgrund och fackliga erfarenhet inte kraftfullare tar avstånd från det som har läckt ut från den Nicklassonska utredningen.

Fru talman! Jag skall inte gå in i den diskussion som Sten Östlund så framgångsrikt har fört, utan skälet till att jag tar till orda är att jag hörde Elver Jonssons referat av någonting som har hänt här i Stockholm. Tyvärr hörde jag inte Sonja Rembos inlägg. Det var av alldeles speciella skäl, och det ber jag om ursäkt för. När det gäller Elver Jonssons mycket slarviga påståenden vill jag säga en del saker. Elver Jonsson har med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet dragit några slutsatser som inte är riktiga. Han säger att facket inte har lyckats stoppa en oseriös arbetsplats, bl.a. på Globen i Stockholm. Låt mig berätta bakgrunden till detta. Ett företag som är under polisutredning och som är misstänkt för att utföra s.k. svartjobb, alltså en kriminell verksamhet, har vi för närvarande under diskussion. Elver Jonsson konstaterade att facket inte hade lyckats stoppa företagets framfart och tog det till intäkt för att det förekommit ett misslyckande från fackets sida. Låt mig slå fast en sak som är mycket viktig, nämligen att en facklig organisation inte kan och aldrig skall leka polis. Det är polisen som skall sköta sådant arbete. Och det är alldeles entydigt att det i den arbetsrättsliga lagstiftningen inte förutsätts att den fackliga organisationen skall ha den uppgiften. Följande har hänt. Det handlar om ett företag som har ganska många anställda. Det företaget skulle ha kunnat heta Dr Jekyll & Mr Hyde, men det heter något annat. Företaget har en vit verksamhet, som visats utåt, med organiserad personal. Företaget har skött skattefrågorna, har haft hängavtal med den fackliga organisationen och har för en del av sin verksamhet varit alldeles korrekt. Utöver detta har företaget en något mörkare sida med s.k. svart arbetskraft. Att polisen har fått detta klart för sig och åtalat företagsägarna tycker jag är ganska duktigt. Vi skall ha klart för oss att de som sysslar med dessa skumraskaffärer är ganska fiffiga. Det är dock förvånande att Elver Jonsson drar slutsatser av tidningsartiklar skrivna av personer som inte är speciellt kunniga. Det borde emellertid Elver Jonsson vara efter så lång tid med arbetsrätt som specialitet. De här artiklarna ger en felaktig bild av hur Byggnads avdelning i Stockholm har agerat. Låt mig få säga att jag tycker att det är bra att pressen intresserar sig för de här frågorna. Flera i pressen skulle gå in och arbeta för att få bort den här typen av verksamhet från arbetsmarknaden, men det skulle naturligtvis vara en fördel om informationen var korrekt. Vad journalisterna har missat är skillnaden mellan arbetsentreprenad och s.k. svart arbetskraft. Det finns ett protokoll som har redovisats i Svenska Dagbladet -- som tydligen också Elver Jonsson har sett och som anförs som ett bevis. Det är ett alldeles perfekt protokoll, men journalisterna har inte klart för sig skillnaden mellan entreprenadsavtal och svartjobb. Därför har de dragit felaktig slutsats. Byggnadsarbetareförbundet har begärt en förklaring från sin avdelning i Stockholm. Låt mig ge det beskedet till Elver Jonsson att Byggnadsarbetareförbundet inte har bett om någon förklaring och inte heller har någon som helst anledning att göra det. En facklig huvudorganisation arbetar inte på det sättet i förhållande till sina avdelningar. Det var ytterligare ett ganska grovt övertramp från journalisterna, men det kanske inte finns anledning att gå närmare in på det. Elver Jonsson skall kanske framdeles, och med fördel, grunda sina påståenden på något annat än en tidningsartikel. Med kunskap om den långa tid som Elver Jonsson har arbetat med arbetsrättsfrågor är jag litet förvånad över att han inte ser bakom en tidningsartikel, som faktiskt ganska uppenbarligen är felaktig.

Herr talman! Det var synd att Lars Ulander inte hörde vad jag sade i mitt inlägg. Jag refererade också till den artikelserie i Svenska Dagbladet som har pågått och pågår fortfarande. Även om jag vill ge Lars Ulander en eloge för att han går upp i debatten, tycker jag att han gör det väldigt lätt för sig. Jag utgick Bygg-Ettans agerande i Mondfallet med de maffialiknande metoder som framskymtar i Svenska Dagbladet-artiklar om Mondhärvan, där det uppenbarligen är fråga om lagbrott, och jämförde det med den kolossala handlingskraft som de fackliga organisationerna visade mot Tore Gustavssons camping och servering på Gotland. Då lade man sannerligen inte fingrarna emellan. Det ena förbundet efter det andra ställde upp med blockader därför att Tore Gustavsson inte ville teckna kollektivavtal. När det gäller svartfirmorna i Stockholms byggbransch kan Bygg-Ettan använda vetoreglerna enligt 38--40 §§ MBL och stoppa sådana. Man har inte gjort det. Lars Ulanders förbund har godkänt det ena avtalet efter det andra. Det har pågått i över ett år. Man skall visserligen inte tro allt som står i tidningarna -- det håller jag med om -- men Lars Lindblom på Svenska byggnadsarbetareförbundet säger ändå enligt Svenska Dagbladet att Bygg Ettan i Stockholm hade kunnat stoppa Mond Bygg Så här efteråt kan man konstatera att det i fallet Mond hade funnits möjligheter att utnyttja 39 §, säger Lars Lindblom. Han säger vidare att det som regel brukar räcka med att föra 39 § på tal för att de stora företagen skall byta underentreprenörer. Ändå har inte Lars Ulanders förbundsavdelning Bygg-Ettan agerat i det här fallet. Det är anmärkningsvärt. När det gäller de små företagen, den lilla mannen, ensamföretagaren, är facket handlingskraftigt och visar muskler, men när det gäller stora företag och stora pengar är man plötsligt totalt handlingsförlamad. Det visar på cynism och hyckleri i tillämpningen av de stridsåtgärder som blockadrätten och vetoreglerna innebär.
Herr talman! Jag sade i mitt debattinlägg att alltsedan entreprenadreglerna i MBL har diskuterats har man funderat kring att lägga in vetorätt. Det har t.o.m. hänt att vetoreglerna har kommit till användning när det gällt seriösa entreprenörers verksamhet. Så vetoreglerna behöver ses över. Min tes var att socialdemokraterna också i kammaren hävdar att vetorättsreglerna är ett medel för att komma åt både oseriös verksamhet och den gråa arbetskraften och förutsätter att fackföreningarna med sin branschkännedom skall kunna sätta stopp för oseriösa entreprenadföretag. Jag nämnde den härva vars vidd vi ännu inte har sett -- artikeln ger självfallet inga färdiga besked. Därför var jag väldigt försiktig med slutsats. Jag vill, herr talman, upprepa vad jag sade, nämligen att det skall bli intressant att se hur det ser ut då alla fakta ligger på bordet. Det vi hitintills har sett är att vetorätten inte har kommit till användning även om mycket har talat för att det kunde vara en oseriös verksamhet. Nu skyller Lars Ulander på att de riktigt smarta kommer man naturligtvis inte åt och att här minsann var det inte lätt att göra någonting, för det fanns en vit sida och en svart sida. Det låter litet aningslöst med hänvisningen till att det skulle vara svårt att upptäcka den oseriösa verksamheten. Men jag tror att det är viktigt att se på frågan, och jag tror att det styrker den uppfattningen att även de här bitarna behöver ses över. Jag är helt ense med Lars Ulander om att oseriösa företag skall vi sätta hinder för. De seriösa verksamheterna skall vi uppmuntra och stödja. Men den ekvationen har nuvarande MBL-paragrafen inte kunnat klara helt. Vi behöver inte leka polis. Med vetorätten i dess nuvarande utformning har vi inte kunnat knäcka det stora problemet att sätta stopp för de oseriösa företagen. Den tanken ville jag föra fram i debatten.
Herr talman! Jag undrar om inte det skulle behövas en specialutbildning för både Sonja Rembo och Elver Jonsson. Förhållandet är detta att om man icke har en ordentlig bakgrund och ordentligt på fötterna när man använder sig av 38--39 §§ kan man inte stoppa en verksamhet. Man kan inte på grund av att man inte tycker om en verksamhet gå ut och säga: Det här får ni inte hålla på med. Man måste ha ordentlig grund för att stoppa en verksamhet. Visst finns det tillfällen då man har stoppat. Men jag förnekar att man kan göra det om det är seriös verksamhet, däremot kan man, om man har bevis, stoppa den icke seriösa verksamheten. Sonja Rembo tar orden från en ombudsman på Bygg-Ettan som intäkt för att Mond Bygg visst skulle ha kunnat stoppas med hjälp av 39 §. Det är fel.För att göra det krävs att man skall ha ett bevis på att det är en icke seriös verksamhet. I annat fall blir man själv skadeståndspliktig, om man har stoppat verksamhet på ett felaktigt sätt. Jag förstår alltså inte resonemanget. Förmodligen är det här ett försök att få en chans att på något sätt klippa till mot fackliga organisationer. Men det här var en ganska dålig grund. Jag måste säga att det samtidigt var bra att jag fick möjlighet att klargöra vad det här är fråga om.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig Elver Jonsson eller jag behöver någon utbildning i det här fallet. Vi kan inte stoppa utan bevis, säger Lars Ulander. Icke desto mindre har facket gjort det många gånger. Här hade man via sina kontrollanter på byggena haft möjlighet att gå in. Men jag skall inte pressa Lars Ulander hårdare i den här frågan, därför att det finns många bottnar i detta. Vi kommer att få höra mycket om Mondhärvan framöver. Sedan tror jag att Lars Ulander får göra upp med sin ombudsman på Byggarbetareförbundet om hans synpunkter på möjligheterna att använda MBL för att stoppa verksamheter.

Vi behöver se över lagstiftningen på det här området. Däri bör ingå en parlamentarisk översyn, såsom vi har begärt. Jag tror att Lars Ulander kommer att vara ganska glad och tacksam den dag reglerna ses över och han slipper leka polis. Jag håller helt med Lars Ulander om att han inte skall leka polis. Det är de rättsvårdande myndigheterna som skall se efter och stävja brottslighet av alla slag. Där är vi också eniga. Brottslighet av det här slaget är oacceptabel. Med tanke på de starka fackliga organisationer som vi har i Sverige är det häpnadsväckande att företagen har fått härja så fritt, så länge och i den omfattning som det är fråga om. Detta är för mig obegripligt. Det understryker ännu mer behovet av att reglerna ändras.
Herr talman! Det här fallet visar bara en sak: att det finns företagare som bedriver brottslig verksamhet ute på våra arbetsplatser. Det visar ingenting annat än just detta. När Sonja Rembo säger att detta är ett bevis på att facket inte skall ha någon möjlighet att lägga fram sitt veto, är det fråga om en mycket underlig argumentation. Det här fallet visar ingenting annat än att vi kanske behöver få en bättre ordning när det gäller polisens kontroll av denna typ av företag. Det går inte att säga att det här hade kunnat stoppas med hjälp av fackets kontrollanter. Låt mig bara berätta en ganska intressant sak. I går hade jag ett samtal med en rätt stor byggmästare. Vi diskuterade av naturliga skäl just den här frågan. Han sade att han för två månader sedan inte hade en aning om att företaget i fråga existerade. Detta visar att företaget har varit oerhört skickligt när det gällt att bedriva sin brottsliga verksamhet. Men det bevisar minsann inte att man inte behöver ha kontroll på företagen ute på arbetsplatserna, tvärtom.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8, där det behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden, har kommit att präglas av arbetsmiljökommissionens numera avslutade arbete. I avvaktan på en proposition med anledning av kommissionens betänkande avslås motionerna regelmässigt. Från moderat håll har vi i avvaktan på klargörande förslag från regeringen funnit flera av utskottets formuleringar tillfredsställande. I några avseenden har vi däremot funnit det nödvändigt att markera vår uppfattning genom reservationer. Innan jag berör innehållet i dessa reservationer, kan jag emellertid inte underlåta att något röra vid hela det omfattande sceneri som omgivit kommissionens breda men korta arbete. Det sträcker sig från valår till valår. Kommissionen tillsattes nämligen 1988 -- för nästan exakt två år sedan, på tre dagar när --, och propositionen är att vänta valåret 1991. Utskottet har vid ett tillfälle givits möjlighet att lyssna på kommissionen, men bland de organ som har bildats i anslutning till kommissionen finns det också ett råd som inledningsvis kallades till information. Sedan kom kallelserna totalt av sig. Häromdagen kom det oförhappandes en kallelse från departementet. Information skall ges om en vecka, räknat från i dag. Det har förflutit omkring 15 månader sedan rådet senast fick information. Kommissionens slutbetänkande lämnades i början av sommaren. En kort remisstid har förflutit sedan dess. Men vi i rådet har ingenting fått veta. Därför vände jag mig till departementet för att få ta del av remissvaren. Det var dess värre omöjligt. Några sammandrag existerade inte heller. Annars tycker man nog att det är självklart att en utskottsledamot, tillika rådsledamot, borde ha fått den här servicen från departementet utan att ens efterlysa den. En sådan information hade passat utmärkt vid detta debattillfälle med hänsyn tagen till alla de hänvisningar som utskottet gör till kommissionens utförda arbete. Det är bara att beklaga att departementet undanhåller intresserade utskottsledamöter detta material och väntar ytterligare en hel vecka med att informera rådet. Herr talman! Jag skall därför i stället kort redogöra för våra reservationer. En gäller yrkesinspektionens verksamhet. Vi vill att en tydligare gränsdragning görs mellan myndighetens kontroll och företagets egen kontroll. Företagshälsovården har den kompetens som behövs för en ökad egenkontroll i företaget. Yrkesinspektionens verksamhet med systemtillsyn bör accentuera myndighetens inspektionsroll i de sammanhang där den åstadkommer mest nytta. Det är däremot tvivelaktigt att inspektionens resurser satsas på interna konflikter i företag, vilket sker allt oftare i dag. Vi har vidare en reservation beträffande systemet med skyddsombud. Den lagstiftning som finns i dag har utformats med tanke på förhållandena i de stora industriföretagen. Mindre företag och de allt fler serviceföretagen erbjuder emellertid andra och annorlunda miljöer. Man bör kunna finna nya former som bättre anpassas till speciella förhållanden. Därför behöver lagstiftningen prövas mot nya företagstyper. Samhällets mål bör givetvis vara en god arbetsmiljö vid alla slags arbetsplatser. Man bör sålunda sträva efter att finna fler olika organisationsmodeller. I det sammanhanget återkommer vi även till vårt tidigare krav på att systemet med de regionala skyddsombuden utvärderas. Det händer fortlöpande mycket på våra arbetsplatser. Lagstiftningen får inte bli inaktuell eller för yvig. Den kan då skada mer än den gör nytta. En av riskerna är att ramlagen kring arbetsmiljöfrågorna kompletteras med en snårskog av tillämpningsföreskrifter på olika nivåer vid sidan av regleringar i kollektivavtalen. Det är därför viktigt att en ständig uppföljning sker av lagstiftningens och reglernas konsekvenser. Det gäller då inte enbart kostnaderna, som utskottet koncentrerar sig på genom att hänvisa till den s.k. begränsningsförordningen. Det gäller också andra effekter. Är de positiva eller negativa? Utgör de stöd eller hinder? Har de överlevt sin avsedda funktion? Är de redo för utmönstring? Man bör givetvis sträva efter att ha ett minimum av regleringar, även på detta område, regleringar som motiverar och är effektiva. Ju mer man bygger ut den organisatoriska delen på detta område, desto fler bestämmelser kommer till. Till sist, herr talman, finns det anledning att ifrågasätta de s.k. MBL-medlen. Ett par hundra miljoner kronor ur arbetsmiljöfonden avsätts till information om en reform som infördes för 15 år sedan! Dessa medel kan användas bättre direkt i företagen. Den avgift som finansierar denna verksamhet -- arbetarskyddsavgiften -- bör nedsättas i motsvarande mån. I det avseendet stöder för övrigt riksrevisionsverket våra tankegångar. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 4, 6, 9 och 11.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottet betänkande nr 8 behandlas arbetsmiljöfrågor. Det är motioner från allmänna motionstiden som behandlas, och avstyrks -- som vanligt, skulle jag vilja säga. Den här gången avstyrks motionerna med hänvisning till att beredning pågår inom regeringskansliet av en proposition om arbetslivsfrågor, där bl.a. arbetsmiljökommissionens förslag ligger som grund. Jag hoppas verkligen -- ja, jag utgår ifrån -- att man i arbetet med propositionen också tar vara på förslag som finns i de motioner som väckts i riksdagen, i år och tidigare. Nu vet vi att det har gjorts och görs mycket för att få bort dåliga arbetsmiljöer. Den tekniska utvecklingen har förbättrat många jobb. Ökade kunskaper och större medvetenhet hos den enskilde har betytt en hel del. De fackliga organisationernas engagemang i arbetsmiljöarbetet är en styrka när det gäller insatser på enskilda arbetsplatser och i den konkreta situationen. Men ändå har antalet människor som skadas i arbetet ökat under senare år. Ökningen gäller också olika slag av sjukdomar som förorsakats av arbetet. Skadeutvecklingen har medfört en kraftig stegring både av långtidssjukskrivningarna och av förtidspensioneringarna. År 1988 uppgick de totala statliga kostnaderna för långvarig sjukskrivning, förtidspensionering och arbetsskadeförsäkring till ca 45 miljarder kronor, vilket är ungefär 4 % av Arbetsskadorna leder till svåra problem och lidande för de enskilda människor som drabbas, och för stat och kommun medför arbetsskadorna lägre skatteintäkter. För företag och andra arbetsgivare medför de olika slag av kostnader och olägenheter. Arbetsmiljöfrågorna måste få högre prioritet -- det gäller även i företagens utbildningsverksamhet. Det får inte vara så att utbildningen i arbetsmiljöfrågor endast berör arbetsledare och skyddsombud, utan den måste innefatta alla på ett företag. Inte minst viktigt är att skola de anställda i riskmedvetande. Även introduktionsprogram är viktiga. Vi vet exempelvis att arbetsskadorna bland unga fortsätter att öka. Det finns statistik som bekräftar att många får för kort introduktion och allför snabbt lämnas ensamma i sitt arbete utan att en arbetsledare tar ansvar för inskolningsperioden. Enligt arbetarskyddsstyrelsen sker mer än 10 % av ungdomsolyckorna redan under första veckan på det nya arbetet. 90 % av alla olyckor bland ungdomar på arbetsplatserna inträffar under sommaren. Ofta beror olyckorna på att introduktionen är bristfällig. Många arbetsskador orsakas också av psykosociala faktorer; det kan vara stress, det kan vara problem med arbetskamrater -- men också ensamarbete kan vara oerhört påfrestande. Detta har studerats med hjälp av ISA-systemet under tiden 1982--1988. Även om ISA-systemet är bristfälligt på många punkter rapporterades under 1988 tio gånger så många fall som under början av perioden. Vissa yrken har fler anmälda fall än andra. bl.a. är hemvårdare ett högriskyrke. Ett annat svårhanterligt problem är mobbningen; En del av detta har vi i centern tagit upp i våra motioner. Även om vi återkommer till frågorna -- en proposition skall enligt uppgift komma i februari 1991 -- vill vi lyfta fram en del av våra motionskrav. Jag börjar med det som jag senast var inne på: mobbning på arbetsplatsen. Det är ett mycket svårt problem för alla som drabbas -- och det är faktiskt ganska många. Bland offren för mobbning finns alla typer av människor. Därför finns det inga enkla svar på varför vissa personer utsätts för mobbning. Men på arbetsplatser som har hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser och som utmärks av stress anses risken vara större för att en speciell person får missnöjet över sig. Mobbning måste ses som ett lika allvarligt arbetsmiljöproblem som rent fysiska skador. Det kan leda till vantrivsel, till att individens hela tillvaro krossas, ja, rent av till självmord. Man beräknar att ett hundratal självmord begås varje år i vårt land just på grund av mobbning. Många av de mobbade söker hjälp hos fackliga ledare, hos arbetsledare och chefer. En del kan kanske hjälpa till, men de flesta uppges sakna utbildning och erfarenhet för att klara dessa svåra psykosociala arbetsmiljöproblem. Forskning är viktig på det här området. Det har vi också påtalat. I betänkandet hänvisas till den forskning som pågår vid bl.a. Göteborgs universitet. Vi vill från centerns sida betona att det är viktigt att stödja just forskning på området. Det går också att arbeta på annat sätt. Fackliga mobbningsjourer har exempelvis startats bl.a. av TCO i Dalarna. Enligt uppgift visar verksamheten på goda resultat. Jag kan inte så mycket om detta, men kanske kan det vara något att ta efter på fler håll i landet. I ett särskilt yttrande har vi velat markera att det är angeläget att regeringen i beredningen av den kommande propositionen om arbetslivspolitiken ägnar även det här området uppmärksamhet. Vi har också pekat på att vissa kvinnliga yrkesområden har en både fysikt och psykiskt tung arbetsmiljö. Vi kan ta vårdbiträden som exempel. Det är ju en personalgrupp där arbetsskadorna är många och personalomsättningen stor. Här har då, enligt utskottet, arbetsmiljökommissionen i sitt material belyst skillnaderna i hälsa mellan kvinnor och män kopplat till arbetsmiljön. Men sedan avstyrks våra motioner med att det är viktigt att kvinnornas problem synliggörs i det förestående arbetsmiljöarbetet. Jag vill verkligen tillstyrka att så sker och att något ocskå händer som förbättrar kvinnornas situation. Jag tänker inte minst på hemtjänsten och dess personal. I och med att en så stor del av den tunga vården flyttas ut från institutionerna har arbetet inom hemtjänsten blivit allt tyngre. Här görs vissa insatser, men ytterligare insatser är nödvändiga båda i fråga om utbildning av personalen och i fråga om utveckling av tekniska hjälpmedel. Här är det nu möjligt att med medel från arbetslivsfonden påbörja ett systematiskt arbete för att förbättra arbetsmiljön just inom hemtjänsten. Det betänkade som vi nu behandlar andas i alla fall en del välvilja mot kvinnorna. Propositionen är som sagt aviserad. När den läggs får vi definitiva besked. Det återstår att se vilka dessa blir. En annan grupp som vi i centern har lyft fram i våra motioner är lantbrukarna och deras psykosociala situation. Det har skett stora förändringar på den svenska landsbygden. Det har i sin tur lett till att lantbruket i dag är ett utpräglat ensamarbete. Det sociala nätverket har glesats ut mer och mer. Lönsamheten har försämrats och de ekonomiska bekymren har tilltagit. Och även om utskottsmajoriteten anser att det är för tidigt att dra några slutsatser av effekterna av vårens livsmedelspolitiska beslut råder just nu en stor oro inför framtiden bland många jordbrukare. Det handlar i många fall om stora omställningar och att många också kanske måste bort. Vi har i vår motion begärt en analys av de svenska lantbrukarnas situation när det gäller levnadsförhållanden, psykosocial belastning och hälsa. Majoriteten i utskottet menar att en sådan kartläggning kan utföras inom jordbrukarnas föreningsrörelse och dess expertorgan på området. Ja visst, det är fullt möjligt. Men jag tror i alla fall att det vore positivt om man också från annat håll just nu intresserade sig för den här yrkesgruppen och dess i dag långt ifrån ljusa situation. Jag beklagar att utskottet är så kallsinnigt. Jag vill nämna ytterligare en centermotion. Det är Elving Anderssons motion om hörselskador. Enligt uppgift frikallas varje år ett tusental unga pojkar från militärtjänstgöring på grund av just hörselskador. Orsakerna kan naturligtvis vara många. Men enligt vissa undersökningar är den mycket höga ljudnivån vid rockkonserter och på diskotek samt de s.k. free-styleapparaterna starkt bidragande orsaker. Ljudnivån på t.ex. diskotek ligger nästan alltid över de gränsvärden som är skadliga och som inte accepteras inom t.ex. industrin. Att vistas i sådana miljöer kan därför leda till skador. Inte minst ur arbetsmiljösynpunkt för dem som jobbar på diskotek och motsvarande anläggningar är detta en allvarlig fråga. Det behövs en bättre övervakning av de bestämmelser som gäller, men det kan också behövas en skärpt lagstiftning. Vidare behövs en effektiv information till ungdomar om vilka risker de utsätter sig för genom att ha alltför hög volym på sina free-styleapparater. Den höga ljudnivå man har beror säkert i de allra flesta fall på dåliga kunskaper om hur känsliga hörselorganen är och hur lätt man kan få obotliga skador. Här anser vi i centern att en informationskampanj är nödvändig. Den borde lätt kunna ordnas i skolan genom t.ex. skolhälsovårdens försorg. Herr talman! Det finns mycket mer att ta fram inom det viktiga området arbetsmiljö. Men nu har ju en proposition aviserats och i och med det får vi anledning att återkomma till frågorna. I centerns er vi med stort intresse fram emot vad propositionen kommer att innehålla, inte minst på arbetsmiljöområdet. I centern står vi bakom de reservationer som vi har i betänkandet, men jag kommer inte att begära votering på reservationerna i dag.

Herr talman! Arbetsmiljöns förbättring åstadkoms genom den väldiga offensiv som ägde rum i arbetslivet under 1960 och 1970-talen. Då fick vi förändringar i lagstiftningen. När jag ser på talarlistan, finner jag att Kjell Nilsson står där. Vi har väl diskuterat dessa frågor i ett tjugotal år. Det har hänt ganska mycket under denna tid, och man kan fundera över var vi befinner oss i dag i arbetslivet. På 1970-talet hade vi en väldig diskussion om asbest. När vi i socialutskottet 1975 diskuterade frågan om ett förbud mot asbest, ansåg majoriteten att något förbud inte behövdes. Så kom 1980-talet och de som försvarade denna ståndpunkt fick vända helt om. Det blev ett förbud, som mitt parti hade krävt redan 1971. När man antog denna lag 1978, sade vi från vårt parti att de psykosociala delarna på MBL-sidan, alltså makten över företagen samt skyddsombudens och fackföreningarnas möjligheter, över huvud taget hur man skulle handskas med människor, skulle bli de stora problemen. Mycket riktigt blev de 1980 talets problem, och vi fick en arbetsmiljökommission som är framsprungen ur dessa problem. Jag vill inte dra några längre slutsatser av detta och säga att man skall lyssna på oss även i dag. Men de krav som vi ställer i dag kanske blir morgondagens lösningar. Det sätt på vilket man genom ramlagstiftning och partssamverkan har formulerat lagstiftningen på detta område har varit en bidragande orsak. Det är den mest uttalade partssamverkan som finns i en central lagstiftning, där parterna har bestämt innehållet i lagen i stort sett. Dagens problem är en avläsning av det system som vi har i dag, det kapitalistiska systemet. Klassamhället är inte borta. Klassamhället drabbar olika människor. De som drabbas hårt av klassamhället och dålig arbetsmiljö men som brukar bli bortglömda är kvinnorna. På något sätt vill man nästan förneka de specifika arbetsmiljöproblem som kvinnorna har. Deras ställning på arbetsmarknaden är avgörande. Därför att de är kvinnor har de de sämsta jobben i samhället i dag. De har inte omväxlande och intressanta arbeten vare sig i industrin eller i service och handeln, inte heller inom den offentliga verksamheten. Därför får vi specifika kvinnliga arbetsmiljöproblem. Kvinnorna står i dag längst ner på klasstrappan, statusstegen och löneskalan. Det måste ligga en oerhörd tyngd i detta påpekande, för alla åtgärder i arbetsmiljön måste inriktas mot dem som har det sämst ställt i arbetsmiljöhänseende. Vi fick som sagt en arbetsmiljökommission. Den byggde på det politiska uttalandet att de 400 sämsta jobben skulle kartläggas och åtgärdas. Det kom ett material som talade om förbud mot ackord, om differentierade arbetsgivaravgifter och om rehabilitering. Det var ett bra underlagsmaterial, som egentligen borde ha legat till grund för väldigt omfattande förslag. Men så är det inte i dag. Den kartläggning som arbetsmiljökommissionen har gjort av miljön bevisar ju att det inte har skett någon minskning av antalet olycksfall och andra skador i arbetslivet. Sjuktalen har ökat liksom antalet arbetsskador och antalet förtidspensionerade. Kostnaderna för frånvaron genom arbetsskador och förtidspensionering har uppskattats till 60 miljarder kronor per år. Andelen förtidspensionärer har ökat under 1980-talet. En rad myndigheter sysslar med arbetsmiljön. Det finns i Sverige en stor kunskap om arbetsmiljöfrågorna. Vi har 120 000 aktiva skyddsombud. Det är alltså inte kunskap och inte information som saknas. I stället är det makten att kunna använda kunskapen som saknas. Statistiken talar sitt tydliga språk. Arbetsmiljön i Sverige har i sin vida mening faktiskt blivit sämre under senare år. Förhoppningen att arbetsköparna och fackföreningarna skall tillsammans kunna inse behovet av en god arbetsmiljö har visat sig vara en väldigt naiv tanke. Denna naiva tanke har kostat många människor skada och t.o.m. liv. De långtidssjuka och förtidspensionerade lever i många fall inte något gott liv utanför arbetslivet. Den slutsats som man måste dra av förslitningen av arbetskraften är att man måste förskjuta makten över arbetsmiljön från arbetsgivarna till de anställda och fackföreningarna. Så ser vi det från vårt parti och från en stor del av fackföreningsrörelsen. Det är den enda garantin för att arbetsmiljön på ett avgörande skall kunna vändas rätt. Arbetsmiljökommissionen har en rad förslag och vädjanden till arbetsgivarsidan men vill inte ta något rejält kliv framåt. Jag kan ge några exempel på hur man tassar omkring trots att man har ett gott material: Det bör vara möjligt att ge arbetsmarknadens parter ökat stöd att via avtal utveckla och förändra arbetsorganisationen. Det bör vara möjligt att bryta ner monotona arbetsuppgifter. Yrkesinspektionen bör i framtiden mer mejsla ut sin roll som tillsynsmyndighet. Alla anställda bör ha rätt till kompetensutveckling i arbetet. Kommissionen är nu inte främmande för utvidgade sanktioner men anser att sanktionsfrågan bör ses över ytterligare. Möjligheten att döma ut företagsbot bör kunna tillgripas i flera fall än i dag. Detta är luddiga formuleringar på oerhört viktiga och centrala områden om man skall förbättra arbetsmiljön. Men som jag sade finns det även positiva delar i arbetsmiljökommissionens förslag. Man talar om personalekonomi. Det kan vara en väg att peka på vad arbetsmiljöskadorna kostar. Det kan medverka till att personalomsättningen på grund av arbetsskador inte blir så stor. Slutsatsen är att kommissionens förslag är väldigt tunna, medan materialet är oerhört dyrt. Därför kvarstår de frågor som vi från vänsterpartiet redan har ställt. En bättre arbetsmiljö måste bygga på att arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen tillförsäkrar fackföreningar och anställda makt och inflytande över en rad funktioner i arbetslivet: arbetsorganisation, arbetstider, arbetstempo, personalstorlek, rekrytering av arbetsledare, löneformer osv. Det är enda möjligheten att kunna gå framåt. Det är det ansvar som de anställda kan ta för sitt företag eller sin myndighet i sin verksamhet. Skyddsombuden har en nyckelroll på vägen mot en förnyad och bättre arbetsmiljö. Vi har länge krävt att stoppningsrätten skall vidgas från livsfara till ohälsa på lång sikt. Den utökade stoppningsrätten är nödvändig, framför allt om vi skall kunna förhindra utslitningsskador framöver. Skyddsombuden har ett förtroende i arbetslivet som är helt nödvändigt för att de skall kunna ta på sig den rollen. Vissa fackliga företrädare har många gånger fjärmat sig från arbetslivet. Förtroendemannalagen har utnyttjats till maximum och därmed skapat klyftor i arbetslivet. Skyddsombuden lever i verkligheten och har därför förtroendet kvar. Skyddsombuden är många gånger föregångare till den utveckling av fackföreningsrörelsen som vi kan utläsa t.ex. i Kiruna, där de fackligt förtroendevalda arbetar i produktionen i stället för att sitta på sina expeditioner. Denna utgångspunkt ser vi såsom viktig när det gäller att förändra inriktningen av arbetet för en bättre arbetsmiljö. Individuella ackord och liknande måste förbjudas. Det är inte omöjligt att yrkesinspektionen får sådana direktiv att den kan förbjuda sådana arbeten. Arbetarskyddsstyrelsen skall ha en helt annan organisation. Förslaget om en 14-dagarsperiod i sjukförsäkringen och om försämrade villkor vid sjukdom kommer säkert inte att förbättra arbetsmiljön. Tvärtom kommer det att straffa de många troget arbetande människor som i dag skall upprätthålla vår produktivitet och tillväxt. De får bara 75 % i ersättning. Naturligtvis kommer detta att inverka på arbetets innehåll och medföra en sämre arbetsmiljö. Den subjektiva upplevelsen av ett arbete är väldigt viktig. En rad frågor tas upp i betänkandet. Jag skall ta upp en fråga som nämns i den reservation, som vi denna gång inte har anslutit oss till. Vi kommer att rösta på den om den kommer upp till votering. Det är reservation 16, som handlar om asbest och kisel. Besöker man arbetsplatser får man en del erfarenheter. I Avesta och Torshälla kan man välja mellan pest och kolera. Där använde man asbest men ville ha ett ersättningsmaterial. Man använde då kvarts i en rulle i en glödgningsugn. Då visade det sig att det materialet var 10--15 gånger sämre. Det dammade ofantligt, när man skulle slipa om rullarna. Till sist fick skyddsombudet välja mellan pest och kolera. Han fick välja asbest. Det var ju helt uppåt väggarna. Man visste att asbestmaterialet var farligt, men hur skulle man göra. Efter vad både skyddsombudet och jag kan förstå har man på något sätt tillåtit kvarts i arbetsmiljön. Man har inte givit ut ordentliga föreskrifter utan slappt låtit det vara och rullat vidare. Man skulle ha förbjudit användningen av asbest på fel ställen. Då hade man kanske tvingat fram ett ersättningsmaterial. Nu arbetar man där fastän man vet att arbetarna varje dag får i sig dammet. I samband med att jag såg denna reservation upptäckte jag att registret över dem som råkat ut för lungskador helt plötsligt hade försvunnit hos arbetarskyddsstyrelsen för två år sedan. Jag vet inte om detta har något samband. Men det kanske är värt att påpeka. Därmed, herr talman, ställer vi oss bakom Karl 8, 16, 19, 20. Jag kommer att begära votering beträffande reservationerna 2 och 24.

Herr talman! Jag vill börja med att deklarera att miljöpartiet står bakom alla de reservationer i AU8 som mitt namn står på. Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 12, 16 och 20 i AU8. Det första ärende som jag tänker ta upp här gäller centerns motion om miljökunskap, som vi utan vidare spisning kunde skriva under, eftersom den överensstämmer väl med delar av miljöpartiets partimotion från i våras med rubriken Lära för livet. -- Det är litet egendomligt att inte vår partimotion lika väl som centerns tagits upp till behandling i AU. I Lära för livet citeras uttalanden från ungdomens miljöriksdag, där ungdomar krävde att skolan skulle ta sitt anvar och att miljökunskap skulle bli ett eget ämne i både grundskolan och gymnasieskolan, på universitet och högskolor. Ytterligare står i vår partimotion att lärarna måste vidareutbildas i miljökunskap och att lärarhögskolan måste satsa på en särskild utbildning av miljövårdslärare. Miljökunskap är dessutom ett inspirerande ämne -- det kan jag av egen erfarenhet intyga. Alla, både elever och lärare går ut på upptäcksfärd, antingen i naturen, i arbetsmiljön eller i sina samlade kunskaper, och man finner spännande och ibland helt nya orsakssamband i de invecklade ekologiska mönstren. Den elev eller lärare, som en gång fångats i denna kunskapens livsväv blir därmed också en värdefull styrkepunkt i vårt allt mer nödvändiga miljöförsvar. Så till miljöpartiets motion A241, där vi begär att minst 100 milj.kr. ur arbetsmiljöfonden avsätts för förebyggande av psykiska skador och att en åtgärdsplan för detta utarbetas. Vi reserverar oss mot utskottets skrivning, där det sägs att detta arbete kan rymmas inom företagshälsovårdens ordinarie arbete och budget. Vi vet att de psykiska skadorna tilltar med ökande stress, konkurrens och krav på anpassning till ny, arbetsbesparande, men omställningskrävande teknik -- som, trots att den som sagt är arbetsbesparande, kräver större arbetsresultat per tidsenhet. Företagshälsovårdens viktigaste uppgift är att sköta den förebyggande vården. Det är sant, men det visar sig att företagshälsovården i praktiken får ta på sig mycket av vardagssjukdomarnas vård. En viktig del av förebyggande psykisk omsorg består i att spåra och avhjälpa mobbning, en verkligt otrevlig avart av mänskligt beteende, som inte borde förekomma i ett civiliserat samhälle. Att spåra upp mobbningsoffer är ofta besvärligt, eftersom den mobbade ofta har svårt att berätta om sina bekymmer och lika ofta blir avfärdad såsom varande en besvärlig person med samarbetssvårigheter. Får inte den drabbade omsorgshjälp är det risk för att fortsatt mobbning driver honom eller henne in i tröstmissbruk av något slag. Att få den eller de mobbande att sluta med sitt cyniska beteende kan vara minst lika svårt. Det kräver större insatser av tid och ibland också kunskap än vad företagshälsovården har möjlighet att ge. Låt mig citera en mening ur den proposition med förslag om tilläggsbudget, vars motionstid går ut just i dag. Där föreslås riksdagen godkänna ''att bidrag till arbetsbiträde även skall kunna avse insatser som 'fadder', exempelvis åt en psykiskt utvecklingsstörd arbetstagare eller personer som behöver stöd på arbetsplatsen på grund av psykiska problem eller missbruksproblem''. Detta visar att behovet är känt och erkänt av regeringen, varför det är märkligt motsägande av utskottet att avstyrka denna miljöpartiets motion. En händelse som ser ut som en tanke är att moderaterna i sin reservation 11 i samma moment föreslår att bidragen från arbetsmiljöfonden minskas med 200-- 250 milj.kr. -- så pengar till den i vår motion föreslagna insatsen väntar i arbetsmiljöfonden på att bli vettigt använda. Så till den spännande men dystra historien om asbestos och silikos. Det är ju inte var dag man hittar en motion i Stockholms tunnelbana. Där njöt jag en längre tid av Göran Palms blankversepos En vintersaga och hamnade mitt i motionstid i hans utredning om hur det kunde gå med en utredning om två plågsamma sjukdomar -- asbestos och silikos eller asbest och stendammslunga. Göran Palm själv erkände att han tyckte det var märkvärdigt med den tystnad som följde på utgivningen av hans bok. Just denna dikt är ju ganska så provocerande och anklagande -- verkligen värd en utredning. Detta i första hand för att verkligen kontrollera att säkerhetsföreskrifterna på framför allt asbestanvändande arbetsplatser följdes. I vår hemställan begär vi denna kontroll. Vi begär också att myndigheterna ges i uppdrag att se till att informationen om skyddsåtgärder verkligen har nått fram till alla på riskarbetsplatser. Nu gäller lagen om substitutionsprincipen. För asbest finns ofarligare ersättningsmaterial -- men finns detta på berörda arbetsplatser? Det gäller alltså inte kvarts, som Lars-Ove Hagberg nämnde. Författaren och utredaren Palm anser också att den ursprungliga målsättningen omformulerats och försvagats, så att slutrapporten kan anses vara en ''urkundsförfalskning''. Detta bör naturligtvis prövas juridiskt och eventuellt leda till åtgärder. En elev på Journalisthögskolan i Göteborg ringde upp mig för några månader sedan och berättade att han och en kamrat beslutat sig för att bedriva litet undersökande journalistik på grundval av denna miljöpartiets motion. I ett Ekoprogram i förra veckan, alldeles lagom före det här sammanträdet, redogör dessa journalister för hur dammlungeregistret råkar suddas ut. Det var det som Lars-Ove Hagberg också nämnde. Och arbetarskyddsstyrelsens styrelse underrättas inte av de ansvariga. Jo, visst hade det gått att renovera -- men.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet 35 motioner som är väckta under den allmänna motionstiden. Det kanske kan förklara en del av innehållet i vissa av motionerna. De har kommit litet grand som jästen efter degen. Motionerna har i alla fall resulterat i 25 reservationer som är bifogade utskottets betänkande. De flesta av motionsförslagen är behandlade vid ett flertal tillfällen i denna kammare, och utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att ändra ståndpunkter sedan tidigare behandling. Det finns dock några förslag som är nya, och det är de som egentligen berör arbetsmiljökommissionens arbete. Arbetsmiljökommissionen har, som vi har hört tidigare, avslutat sitt arbete, och det går inte gärna att lägga på den några nya arbetsuppgifter. Det är snarare så att proposition håller på att skrivas på grundval av arbetsmiljökommissionens betänkande. Det har pratats mycket om den dåliga arbetsmiljön i Sverige, och visst kunde den vara bättre. Visst har vi problem, och vi kommer alltid att ha problem eftersom vi lever i ett föränderligt samhälle. Men om vi ser på förhållandet i Sverige i jämförelse med hur det är i andra länder, kan det vara bra att erinra om vad utskottet upplevde på sin resa i höstas. Vi hörde då från nästan alla andra håll att man såg på Sverige med litet avund, därför att vi hade en så bra och framåtsyftande arbetsmiljölagstiftning och en så stabil organisation i arbetsmiljöarbetet. Nästan överallt sade de: I våra länder saknar vi helt det som ni kan njuta av i Sverige. Om vi tittar på gränsvärdeslistorna, ser vi att på nästan alla områden ligger vi långt under gränsvärdena i andra länder, både i det förutvarande öst och i väst. Stoppningsrätten -- att ett skyddsombud kan stoppa arbetet, att arbetet inte får fortsätta förrän yrkesinspektionen, myndigheten, har kommit och tagit del av problemen -- saknas runt om på andra håll. Enda möjligheten att få rättelse är att gå ut i vanlig strejk. Det stora problemet för många fackliga organisationer är, säger man, anpassningen till EG. Det är nog en oro som de allra flesta som jobbar fackligt tycker är välgrundad. I vårt land byggs det stabila arbetet på arbetsmiljöområdet upp ute i företagen. Det är på arbetsplatserna, det är de fackliga skyddsombuden, det är skyddskommittéerna, förstärkta med företagshälsovården, och arbetsgivarnas representanter som utför det dagliga arbetet och som verkligen lägger grunden för ett bra arbetsmiljöarbete. Det här tycker jag att man inte bara skall kritisera. Det är ett stort arbete som läggs ner, ofta på rent ideella grunder. Yrkesinspektionen prioriteras också i anslagsframställningarna varje år och har hitintills inte behövt vidkännas några prutningar utan i stället fått ökade resurser för sitt arbete. En enig arbetarskyddsstyrelse har också tillstyrkt det förhållandet. Däremot har det prutats litet på det centrala anslaget. Utöver de ordinarie anslagen till arbetsmiljöarbete, som naturligtvis skulle kunna vara ändå större, tillkommer nu hela 15 miljarder som arbetslivsfonden förfogar över. De 15 miljarderna bör kunna ge verklig kraft åt det framtida arbetsmiljöarbetet, så att vi kan komma steget före. Innan vi hinner förändra gränsvärden och annat och rätta till förhållandena har ju många redan drabbats. De 15 miljarderna kan bli ett verkligt lyft för arbetsmiljöarbetet i vårt land. Arbetslivsfondens centrala styrelse har beslutat om riktlinjer för organisation, uppgifter och arbetsformer för verksamheten. De regionala organisationerna är bildade och styrelser tillsatta, och kanslier har byggts upp i varje län. Det här blir en verkligt massiv satsning på arbetsmiljöområdet som jag tycker att vi skall hälsa med största tillfredsställelse. Som framgår av betänkandet, kommer riksdagen att presenteras en proposition i februari 1991 som bygger på överväganden från fem olika utredningar, bl.a. andra arbetsmiljökommissionen. Det arbetet tycker vi i utskottsmajoriteten skall avvaktas innan vi tar ställning till de frågor som är aktualiserade i de reservationer som är fogade till betänkandet. Riksdagen kommer också redan i december i år att föreläggas en proposition om arbetslivsforskningen. Det här tyder på att vi bör avvakta med de långsiktiga besluten, så att vi får det bästa underlaget för de beslut vi skall fatta. Med hänsyn till dessa förhållanden finns det inte någon anledning att i dag ta ställning till något av motionsyrkandena, och jag ber att få yrka avslag på samtliga reservationer. Charlotte Branting har frågat mig, om jag anser att sjuklön skulle medverka till en bättre arbetsmiljö. Ja, det är möjligt, men jag tror inte att det är det avgörande. Jag tycker att det finns skäl att någon gång påpeka att sjuklön i mindre mån, men framför allt differentierad arbetsgivaravgift på detta område inte bara är ett straff för att arbetsgivaren har en dålig arbetsmiljö. De kan också komma att utnyttjas för att inte anställa annat folk än de som är absolut friska och starka och orkar med arbetet. Risken av att behöva betala mer kan hindra dem som har arbetshinder, ett litet arbetshandikapp eller äldre människor från att få ett arbete. Arbetsgivaren kan ju hävda: Jag vågade inte anställa den här personen. Vem vet vad han har för skador? Vem vet vad jag åker på för kostnader? Jag tycker att det är litet dubbelbottnat med de differentierade avgifterna, och detta skall man ha med i bilden och vara noga med, om och när man inför sådana. Jag tror, Charlotte Branting, att forskning på detta område, kunskap hos alla de människor som arbetar med arbetsmiljöfrågor, är ett mycket bättre verktyg för att få en bra arbetsmiljö än en sjuklön. Jag har därmed inte sagt vad jag tycker om sjuklön i övrigt. De ekonomiska förhållandena för företagen är också väldigt viktiga. En av de stora bitarna är, som jag nyss sade, de 15 miljarder som skulle gå till arbetslivsfonden. Jag minns inte riktigt, men jag har för mig att folkpartiet yrkade avslag på arbetslivsfondens bildande. I sådana fall saknar ni de 15 miljarder som vi andra har för att förbättra arbetsmiljön i det här landet. Om jag har fel på den punkten hoppas jag att Charlotte Branting rättar mig. En stor del av arbetsmiljökommissionens betänkande handlar om de psykosociala frågorna. Mobbning på arbetsplatsen ingår bland dem. De är mycket bekymmersamma och de får ett stort utrymme i kommissionens slutrapport. Så är även fallet när det gäller arbetsorganisationen osv. När det gäller omplacering av kvinnor vid havandeskap finns det att läsa på s. 25 vad som gäller, och det tycker utskottets majoritet att vi för närvarande inte är beredda att ändra på. Sedan vill jag bara, herr talman, säga ett par ord till Lars-Ove Hagberg. Han hade vänligheten att påminna mig om att vi har diskuterat arbetsmiljö här i kammaren i 20 år. Det är ju sant. Det har dock hänt en hel del under dessa 20 år, Lars-Ove Hagberg. De problem som vi diskuterade när vi började för 20 år sedan finns inte i dag. Vi har fått ett asbestförbud -- och det är också ett svar till Anna Horn af Rantzien. Det är förbjudet med asbest i det här landet. Detta gäller också mycket strängt vid sanering av asbesthaltigt material. Det finns något undantag där inget annat material finns, men annars är det ett totalförbud. Detta diskuterade vi på den tiden. Det är litet synd att Lars-Ove Hagberg, som har ett stort engagemang i de här frågorna, alltid låter så negativ. Jag tror att de som jämt jobbar och sliter i arbetsmiljöarbetet här i landet skulle uppskatta om de någon gång fick höra att de har åstadkommit något också. Vi kan gärna tala om att visst har vi problem framöver, men vi har också lyckats lösa en rad problem på ett mycket bra sätt för det arbetande folket i det här landet. Och vi skall också lösa de nya problem som kommer. Att stå här i talarstolen och lova att det aldrig kommer några problem är ganska meningslöst, för de kommer, och det är vår uppgift att lösa dem. Men vi har haft trevliga och bra debatter, Lars-Ove Hagberg, och jag hoppas att vi skall kunna fortsätta med det ett tag till. Jag tycker att Lars-Ove Hagberg skall tänka på att vi internationellt sett ligger ganska väl till.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

Herr talman! Visst har mycket förändrats. Men det har inte varit Kjell Nilssons eller regeringens förtjänst, utan det har varit de idogt arbetande skyddsombudens. De har tvingat fram en lagstiftning som alltid har kommit i efterhand och aldrig varit förutseende. Jag var med redan år 1971 och drev asbestfrågan, och vi fick vänta ända till 1980-talet på lagstiftningen i frågan. Vi i vårt parti frågade redan 1978 varför man inte skulle vidta åtgärder mot utslagningen och förhindra dessa förslitningsskador. Varför skulle vi vänta till 1990-talet? Det är klart att jag blir negativ till detta. Men jag är oerhört positiv till de enorma arbetsinsatser som görs framför allt av skyddsombuden. Kjell Nilsson är ju inte ett skyddsombud som man kan klappa på ryggen och säga att det är bra gjort, tvärtom. Medan jag kommer ihåg det vill jag instämma i Mona Saint Cyrs kritik mot den behandling som arbetsmiljörådet har fått. Den är minst sagt usel. Vi lever i ett föränderligt samhälle. Det är väl, Kjell Nilsson, en omskrivning för att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där vinsten styr. Betingelserna förändras och människor slås ut. Människorna är en vara som alla andra på marknaden och värderas inte annorlunda. Det kommer ständigt nya faror i arbetsmiljön. Vi har en bra lagstiftning och vi har en bra målsättning i den. Organisationen är bra men innehållet och förverkligandet av detta i klassamarbetet har skapat dessa problem, Kjell Nilsson, som vi har bråkat om nu i 20 år. Vi skriver fina lagar, men sedan överlämnas de till arbetsmarknadens parter, och på arbetsmarknaden är det den som äger och har makt som bestämmer. Då kan det finnas hur fina målsättningar som helst i honnörsparagraferna i arbetsmiljölagen, de förverkligas inte i alla fall. Det är detta vi upplever nu i dag. Den verkliga makten har inte skyddsombuden, och detta har vi efterlyst. I andra länder tar de till strejk. Vi kanske också skulle ha rätt att arbetsmiljöstrejka. Sedan gjorde Kjell Nilsson ett ganska sensationellt politiskt uttalande, tycker jag. Om jag har dragit rätt slutsatser, skall vi absolut inte ansöka om medlemskap i EG, för då skulle det bli en fullständig katastrof på detta område. Hans parti är nu i full färd med att verka för att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG, och det finns, som jag ser det, ingen som helst garanti för att vi skall få behålla denna goda lagstiftning. Jag hoppas att Kjell Nilsson håller ut ända till slutet och säger nej även till medlemskap där.

Herr talman! Kjell Nilsson svarar att asbest är förbjudet. Även jag påpekade detta i mitt inlägg, men jag sade också att det i dag inte finns någon kontroll på det området. Vi väntar nu på att asbest genom EG-reglerna på nytt skall komma in i landet. Att inte ta in produkten innebär nämligen ett handelshinder. Kontrollen skedde tidigare via en kungörelse. Tyvärr sade jag tidigare fel. Jag sade att detta startade den 1 juli i år, men det var tvärtom; kungörelsen upphörde den 1 juli i år. Men den har dessförinnan inte kunnat användas på två år just på grund av att registret är utsuddat. Nu skall kontrollen i stället ligga hos yrkesinspektionen, men där finns det absolut ingen överblick, och dessutom finns alltså inte detta register kvar. Det är egentligen fantastiskt! Silikos är inte längre ett sådant stort problem. Men i och med att kontrollen inte fungerar kan det på nytt bli ett stort problem. Detta säger också en specialist på området, Olle Axelsson i Linköping, i en intervju. Vi måste alltså studera problemet och se vad vi kan göra. Det finns mycket att göra, och det är verkligen sorgligt att man bara förnekar problemet.

Herr talman! Kjell Nilsson tog i sitt anförande upp frågan om vad som skall hända på arbetsmiljöområdet i samband med ett närmande till EG. Om detta står inte så mycket i betänkandet. Man funderar kring detta på sju åtta rader. Det kanske inte hade varit fel att, som centern föreslår i en reservation, i ett uttalande till regeringen betona att arbetsmiljöfrågorna måste inta en central roll i det internationella ekonomiska samarbetet. Utan en stabil grund i form av en överenskommelse om arbetsmiljön kan man nämligen riskera att bransch efter bransch hamnar i en situation där brister i arbetsmiljön blir ett konkurrensmedel. Vi har också i vår reservation sagt att Sverige i förhandlingar med EG och andra organ samt i EFTA-samarbetet skall försöka se till att arbetsmiljösatsningar inte belastar företagens relativa konkurrenskraft. Detta är oerhört viktiga frågor. Kjell Nilsson tog också upp de psykosociala frågorna och bl.a. mobbning. Det är enligt min mening angeläget att det i den kommande propositionen finns bra förslag på dessa områden. I alla de pressmeddelanden som kom i samband med att arbetsmiljökommissionen lade fram sitt betänkande betonades hur väldigt olycksdrabbade och utsatta sjukvårdsbiträdena är. Vi kunde där läsa att inte mindre än 37 % av de bland kvinnor anmälda belastningsolyckorna sker i denna grupp. Det är fråga om mer än 10 000 olyckor under fyra års tid. Detta är väldigt oroväckande, och även på detta område krävs därför åtgärder. Det finns många förslag till åtgärder i de motioner som behandlas i betänkandet men som avstyrks. Men det finns ju som sagt en möjlighet att återkomma till denna fråga. Charlotte Branting tar upp arbetsgivarperioden. Även jag vill understryka att införandet av en arbetsgivarperiod eller sjuklön skulle kunna lösgöra personal på försäkringskassorna. Dessa skulle i stället kunna arbeta med andra viktiga frågor, exempelvis rehabiliteringsarbete. Det är obegripligt att regeringen drog tillbaka förslaget. Regeringen hade ju här haft chansen att få stöd från flera partier. Men det kanske var det som var felet.
Herr talman! Kjell Nilsson anförde i sitt inlägg att de motioner som tas upp i betänkandet är kända, och det är väl riktigt. Det förvånar mig att jag inte har fått någon kommentar på min inledning, som till stor del handlade om just arbetsmiljökommissionens arbete och resultat. Jag sade då någonting i stil med att arbetsmiljökommissionens ande svävar över hela betänkandet. Det funnes därför kanske anledning att få en kommentar av Kjell Nilsson. Jag fick ju t.o.m. medhåll av Lars-Ove Hagberg om att det hela har skötts illa och att det i detta sammanhang har varit fråga om en underlig hantering av rådsmedlemmarna. Jag uppfattade ändå att Lars-Ove Hagberg hade en del citat från materialet, och det kan ju hända att det var pressmeddelanden om det digra material som arbetsmiljökommissionen lämnat som han citerade. Vi kan också misstänka att man på departementet kanske begår mannamån och fördelar ut material till vissa och inte till andra. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta av Kjell Nilsson. Jag skulle kunna tänka mig att han känner till detta bra mycket bättre. Han kanske själv har fått ta del av departementets remissmaterial, medan vi andra inte har fått göra det.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg betygsätter mitt arbete inom arbetsmiljöområdet. Jag skall vara human mot Hagberg och inte betygsätta honom. Jag delar hans uppfattning att det är de som jobbar ute på arbetsplatserna -- i skyddskommittéer, som skyddsombud och annat -- som drar det tunga lasset i det här sammanhanget. Det är de som dagligdags utför det stora arbetet och som gör att vi flyttar fram våra positioner. Hagberg säger också att det är vinsten som styr och att vi i det här kapitalistiska landet inte får pengar till en bra arbetsmiljö. Jag tycker att det är djärvt av en kommunist som Hagberg -- jag förmodar att han är kommunist fortfarande -- att säga på det sättet. Vi har i det här utskottet och i andra utskott rest runt och sett hur arbetsmiljön ser ut i Sovjetunionen, i Polen och i andra östländer. Jag kan försäkra Hagberg, om han inte har upptäckt det själv, att om det inte är vinsten som styr där, så är det i stället något anant. Sämre arbetsmiljöer får man nämligen leta efter. De är inte på någon punkt att jämföra med arbetsmiljöerna i Sverige. Det är alltså inte enbart det kapitalistiska samhället som är avgörande. Men jag är säker på att pengar behövs för att vi skall få en bra arbetsmiljö. Jag sade inte att jag är orolig för närmandet till EG, utan jag sade att fackfolket, som dagligen jobbar med vår arbetsmiljölag, är oroligt för att vi vid ett närmande skall få en sämre arbetsmiljölag. Jag tror att man klarar detta, och arbetet rörande närmandet mellan arbetarskyddsstyrelsen och EGs funktioner har ju pågått länge. Sedan till det som Charlotte Branting sade om sjuklönen. Jag tror för min del att kunskap ger mycket bättre resultat. Det är ju den kunskap vi har om arbetsmiljöfrågorna som gör att vi kan flytta fram våra positioner år efter år. Charlotte Branting har inte varit med så länge i arbetarskyddsstyrelsen, men när hon har varit med litet längre kommer hon att lära sig att det är genom forskning och kunskap som vi med jämna mellanrum gör om våra gränsvärdeslistor och flyttar fram positionerna. Charlotte Branting vill inte vara med om att skaffa de 15 miljarderna och bilda arbetslivsfonden, men hon vill mycket gärna vara med och avgöra hur de skall användas. Det kanske kan vara bra om det kommer några goda förslag därifrån. Administrationen av arbetslivsfondernas verksamhet är mycket liten. Det skall läggas upp branschprogram, företagsprogram och annat, och det sker verkligen på en nivå som ligger nära företagen och de lokala arbetsplatserna. Det kommer säkert att gå alldeles utmärkt. Jag har det största förtroende för dem som har fått dessa arbeten, och jag tror att de kan göra ett mycket bra arbete. Anna Horn af Rantzien säger att jag förnekar problem, men det gör jag inte. Jag har gång på gång sagt att vi har problem och att vi alltid kommer att ha problem på detta område. Men vi skall lösa dem utifrån kunskap och forskning, och därför är det viktigt att lägga mycket pengar på denna verksamhet. Kersti Johansson säger att man är orolig för EG. Men det är samma förhållande här, det är fackföreningsfolket som verkar oroade över att vi skall få en sämre lag.

Herr talman! Vi kan ju sätta betyg på varandra om vi vill det. Men jag försöker bara att lugnt och stilla analysera våra roller i politiken. Kjell Nilsson har tillhört etablissemanget utom några år mellan 1976--1982 -- eller han kanske tillhörde det då också. Men under denna tid har han varit motsträvig och haft ungefär samma position som den han nu har i EG-frågan. Han har säkert kunnat konstatera att fackföreningsfolk och andra har haft helt andra målsättningar än de som han har försvarat och som kommit från departementet, regeringen osv. Det är den roll som jag lugnt och stilla presenterar, och kanske förhåller det sig så. Jag konstaterar att vi har förlorat många år på många viktiga områden. Det är skyddsombuden, de fackliga organisationerna och de som är intresserade av arbetsmiljön som är basen i förändringsarbetet framöver. Jag känner därför en oerhörd besvikelse när vi i vänsterpartiet ser kommissionens resultat. Man vägrar ta i en av de centrala frågorna, nämligen om skyddsombuden skall få den vidgade stoppningsrätten, vilket en bred opinion inom fackföreningsrörelsen kräver. Men icke! I denna kommission talar man också om samma partssamverkan. En f.d. statssekreterare sade inför utskottet på den tid det begav sig att det inte blir några förändringar på detta område om inte parterna är överens. Denna anda svävar över kommissionens resultat. De citat jag tidigare gjorde är hämtade ur arbetsmiljökommissionens slutsatser i huvudbetänkande och bilagor. Jag har inte haft förmånen att få något material från annat håll. Det är naturligtvis driften efter vinst till varje pris som är orsaken till att man sliter ut människor. Om Kjell Nilsson har övergett den analysen är det ganska fantastiskt. Det man slåss för i våra företag är att få pengar till förändringar, men man får inga! Dessa pengar skall användas till annat än sådana placeringar, och det sker på annat håll än inom arbetsmiljöns område. Jag förstod att om jag ställde en fråga till Kjell Nilsson om huruvida han hade en annan uppfattning än regeringen i EG-frågan, så skulle han vika sig direkt. Han kan konstatera att det fackföreningsfolk som man bygger sin verksamhet på är mycket kritiskt till ett närmande till EG i arbetsmiljöfrågan. Men likväl ställer han upp för ett parti som skall ansöka om medlemskap innan man vet vad denna organisation är!

Herr talman! Jag fick inget svar av Kjell Nilsson på min fråga. Antingen var min fråga för obetydlig och för ointressant eller så fanns det fog för den. Kan vissa, t.ex. Kjell Nilsson, få ut detta remissmaterial, men inte andra? Om så är fallet: Varför tillämpas denna odemokratiska ordning? Är det möjligen så, att materialet är socialdemokraternas egen leksak? Vilken mening finns det med rådet och dess existens när man inte har brytt sig om att sammankalla det när arbetet pågick som mest intensivt?

Herr talman! Jag vill börja med att be Mona Saint Cyr om ursäkt att jag inte besvarade hennes fråga i mitt förra inlägg. Men herr talmannen tog i klubban, jag har stor respekt för herr talmannen och därför vågade jag inte fortsätta att tala. Min taletid var alltså slut. Jag har inte fått något annat material än det jag förmodar att alla andra har fått. Jag har inte fått något av det material som Mona Saint Cyr här nämner. Jag delar den uppfattningen att rådet har varit sammankallat vid för få tillfällen. Men jag förmodar att jag inte har fått något annat material än vad andra har fått. Jag har endast hämtat ut de betänkanden som man kan få på tryckeriet. Något annat har inte förekommit. Det jag uttalat mig om, Charlotte Branting, var om jag trodde sjuklönen skulle märkbart påverka arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. Något annat har jag inte uttalat mig om. Jag tror att sjuklönen kan påverka ganska litet och att det finns andra saker som betydligt mer kan påverka arbetsmiljön, dvs. att satsa pengar på forskning på arbetslivsfondens arbetsområde och kunskap hos alla dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Jag tror att det betyder mycket mer. Jag har en gång tidigare sagt till fru Branting att det står på s. 25 vad utskottsmajoriteten anser om de gravida kvinnornas rätt till havandeskapspenning om de inte kan få ett arbete intill 60 dagar före beräknad nedkomst. Om de inte kan vara i arbete och blir sjukskrivna, får de sjukersättning som andra. Jag förstår att Lars-Ove Hagberg är litet bitter och att han tar i litet ordentligt. Han har i nästan alla de frågor vi behandlat i kammaren -- arbetsmiljöfrågorna, arbetsmarknadspolitiken och allt annat -- traskat patrull efteråt. Det året vi förbjöd asbest hade vpk t.o.m. glömt att skriva en motion. Det fungerar alldeles utmärkt att flytta fram positionerna utan vpk:s insats. Det syns också om vi gör internationella jämförelser att vi inte behöver skämmas i detta land för de insatser vi gör. Men vi har mycket mer att göra. Vi skall komma ihåg att ju mer vi kan plocka ut av vinster i företagen till arbetsmiljöförbättrande åtgärder, desto bättre arbetsmiljö får vi. Fattiga företag brukar sällan ha bra arbetsmiljöer. Det tror jag också Lars-Ove Hagberg vet om. Jag vet inte hur Lars-Ove Hagberg ställde sig till arbetsmiljöfonden, men jag förmodar att han inte röstade emot den. Men jag tror inte heller att han var initiativtagare till att vi nu kan satsa 15 miljarder på detta område.

Herr talman! Jag vill säga några ord om motion nr A203, som jag och Ingbritt Ihrhammar väckte under allmänna motionstiden. Där tar vi upp betydelsen av bra och riktig belysning på arbetsplatser, och dessutom understryker vi angelägenheten av forskning och försöksverksamhet med ljusterapi -- Görans sjukhus, och resultatet har fallit väl ut. Det är därför viktigt att denna verksamhet får resurser så att den kan fortsätta och utvecklas. Det här är en viktig folkhälsofråga, och det är faktiskt litet förvånande att motionen har hamnat hos arbetsmarknadsutskottet. Enligt min mening borde den ha behandlats i socialutskottet. Nu är det som det är med den saken, och utskottet har avslagit våra motionsyrkanden. Det har för all del skett med en vänlig klapp på axeln. Utskottet anser att det i motionen inte anförts tillräckligt underlag för att bedöma i vad mån det är påkallat för staten att gå in med särskilda ekonomiska insatser. Därför vill inte utskottet ta något initiativ med anledning av motion A203. Herr talman! För dagen får jag nöja mig med den skrivningen, men jag vill redan nu signalera för en upprepad och ännu mer underbyggd motion i samma ärende. Jag återkommer alltså i detta folkhälsoärende i januari under allmänna motionstiden.
Herr talman!

Först reservation 1. Trots mycket skarp kritik från det svenska näringslivet och den borgerliga oppositionen beträffande den svenska ledighetslagstiftningen, som skapar alltför stora kostnader och försvårar den svenska konkurrenskraften på marknaderna, avvisar socialdemokraterna och regeringen år efter år en alldeles nödvändig översyn av just dessa svenska ledighetslagar. Inte heller de mindre företagens likaledes kraftiga kritik av ledighetslagstiftningen har förmått socialdemokraterna att inse den allvarliga situation som föreligger. Dessutom är lagstiftningen såväl svårförståelig som svårhanterlig -- i synnerhet för de mindre företagen. Det är anmärkningsvärt att regeringen sedan 1982 inte har funnit det angeläget med den översyn som vi år efter år begärt och som då redan hade påbörjats. Socialdemokraterna anser tydligen inte ens att det nu, efter den allra senaste tidens totala underkännande av den svenska modellen även när det gäller ledigheter -- nu senast också från de stora multinationella företagen -- finns någon anledning att se över ett av skälen till den låga svenska tillväxten i ekonomin. Vad behövs, Lars Ulander, för att ni socialdemokrater skall vakna? Väntar ni på fullständigt kaos innan ni tar itu med den här frågan? Tabellen på s. 4 i betänkandet borde sedan lång tid tillbaka ha varit en väckarklocka. Där ser vi tydligt att mer än 1 miljon människor är borta från sina arbeten varje dag -- alltså mer än 1 miljon människor! Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Vad gäller reservation 8 har lagstiftningen på arbetstidsområdet visat sig vara alltför stel för att passa den nya tidens krav från både arbetsgivaroch arbetstagarhåll. Stora förändringar har under de senaste åren skett vad gäller familjeförhållanden och individuella önskemål. Studier, vård av anhöriga och framför allt vård av barn liksom företagens ambitioner att nå ökad effektivitet och bättre konkurrenskraft, kräver en annan syn på arbetstid och övriga villkor i dag än för bara några år sedan. Lagstiftningen på detta område behöver ersättas av flera överenskommelser mellan parterna på marknaden. Vidare ramar behövs för att parterna skall kunna träffa avtal såväl kollektivt som individuellt. Det innebär att lagstiftningen mycket väl kan få vikas åt sidan. Jag yrkar bifall till reservation 8 i betänkandet. Vad gäller reservation 6, vill jag nämna att ytterligare skärpning av omplaceringsreglerna med anledning av en ännu ej publicerad studie som berör föräldraledighetslagen inte är motiverad. Vi tycker att det är en orimlighet att arbeta för en ytterligare utökning av ledighetslagarna i den riktning som antyds. Den översyn vi under flera år har hävdat är angelägen måste först komma till stånd. Några svårigheter att återfå sitt arbete efter en föräldraledighet föreligger ju inte. De nuvarande omplaceringsreglerna är till fyllest i avvaktan på den utredning som vi har begärt.

Herr talman! Jag tror att de flesta av oss erkänner att det finns ovanligt klart uttalade målkonflikter inbyggda i betänkandet AU2 beträffande ledighet och arbetstid inkl. de reservationer som finns bifogade. Jag tycker att det här frågekomplexet knappast kan ses utan att det sker i ljuset av dagens ekonomiska krissituation och orsakerna till den. En stor del av motionerna handlar om insikten om att den sammantagna floran av ledighetslagar tenderar att bli för stor. I andra motioner finns samtidigt förslag om att man skall utöka vissa ledigheter. Skälen till de sistnämnda önskemålen är över lag mycket väl underbyggda och sedda ur det enskilda perspektivet. Det finns skäl att påminna om att en av orsakerna, och kanske den dominerande orsaken, till dagens kris för svensk ekonomi och folkhushåll kan härledas till den överhettning som kännetecknat arbetsmarknaden i Sverige under ovanligt lång tid av senare delen av 80-talet. Det har med andra ord rått en så stor efterfrågan på arbetskraft att kostnadsinflationen inte har gått att stå emot. Utbudet på arbetskraft har varit för litet, vilket har lett till de beskrivna konsekvenserna. Att i det läget gå ut och föreslå en kraftig generell arbetstidsförkortning -- vilket görs i några motioner, särskilt från vänsterpartiet -- är ekonomiskt ansvarslöst. Jag tror att det är helt galet i det här sammanhanget, såvida man inte får det att gå ihop att samtidigt som man har ett sänkt utbud av arbetskraft och en hög efterfrågan skall ekonomin kunna hantera båda motpolerna. Ingen har hittills kunnat visa hur man på ett bra sätt skall kunna förena detta. I stället är vi nu på väg in i en period med stigande arbeslöshet. Jag tror att det sker helt i onödan och som en följd av en felriktad ekonomisk politik. Målsättningen att man skall kunna få en generellt kortare arbetstid, måste ses som ett mycket långsiktigt politiskt mål. Den närmaste tiden måste tvärtom arbetet gå ut på att via en högre tillväxt i ekonomin få produktionsresurser för att någon gång kunna tillgodose dessa önskemål. Med de förslag till utökad ledighet för särskilda grupper som finns i några motioner förhåller det sig delvis annorlunda. De riktar sig till de grupper som har speciella problem med att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dit hör i hög grad småbarnsföräldrar. De är beroende av flera faktorer i sin omgivning. Barnomsorgen är en viktig faktor. Vi vet att det fortfarande finns stora brister på det området. Men även familjelivets och arbetslivets krav kan vara utomordentligt svåra att förena för de enskilda människorna. En generösare rätt till ledighet kanske inte blir ett utbudshinder, om småbarnsföräldrarna därmed bättre skulle kunna orka med både familjeliv och arbetsliv. Kanske skulle frånvaron från arbetsplatserna minska av andra skäl. Jag för den här diskussionen utifrån frågeställningar eftersom erfarenheterna hittills är ganska små. Man kan nog inte dra några generellt säkra slutsatser. Centerpartiet har reserverat sig för rätten till förkortad arbetstid och för att den rätten skall utsträckas tills barnet har fyllt tolv år. Den möjligheten finns som regel inom den statliga sektorn. Vi menar att den bör kunna utsträckas till att gälla alla småbarnsföräldrar. Som Charlotte Branting har sagt är det en reform som för ovanlighetens skull inte direkt kostar statskassan någonting. Det här tas upp i reservation nr 4, vilken jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Som jag nämnde i min inledning finns ett flertal olika lagar som reglerar ledighet. I en gemensam reservation yrkar de borgerliga partierna på att det bör ske en översyn av lagarnas samlade effekter. Effekterna för de små företagen bör inte minst särskilt uppmärksammas. Jag yrkar även bifall till reservation nr 1. Jag vill ta upp ytterligare en frågeställning, nämligen sextimmarsdag inom vården. I betänkandet redovisas synen på sextimmarsdag inom just vårdsektorn. Det finns ganska många motioner som behandlar samma tema. Debatten här i kammaren bör kunna redovisa var socialdemokraterna står i den här frågan. Det börjar nämligen bli ganska många bud vid det här laget. I Landstingsförbundets styrelse har man varit och är negativ även till försök på det här området. Med samma socialdemokratiska majoritet i ett flertal landsting står man däremot i färd med att genomdriva en sådan försöksverksamhet. Jag vill därför fråga Lars Ulander -- som företräder socialdemokraterna här, och vars svar möjligen kan bli något av en riktlinje för socialdemokratin i övrigt i den här frågan -- om det finns en socialdemokratisk linje som är möjlig att uppfatta. Utredningen om arbetstid och välfärd, som det flera gånger hänvisas till i betänkandet, har hittills mynnat ut i en ny utredning med vidare direktiv. Bl.a. skall frågan om årsarbetstid utredas. Frågeställningen bereds vidare. Jag kan nu nämna några av de synpunkter som centern har i det här sammanhanget. Jag tror att de kommer att återkomma längre fram. Utvecklingen på arbetsmarknaden går enligt vår mening mot att det bör bli ett större utrymme för flexiblare lösningar när det gäller arbetstiden. Arbetstiden skall vara mera anpassad efter den enskildes önskemål än vad som är fallet i dag. Vi tror att det medför fördelar både för företagen och den enskilde individen. Som en följd av den här tron menar vi också att det bör finnas stort utrymme för ramavtal på det här området i framtiden. Utredningen, och man kanske skall säga regeringen, lade inte fram något direkt förslag med utgångspunkt från utredningen om arbetstid och välfärd. En orsak kan vara att det inte finns en övertygande majoritet för en enskild reform på det här området, utan man har konstaterat att önskemålen är alltför varierande. Det är i sin tur ett uttryck för att den enskilde gör olika välfärdsprioriteringar och är kompetent att formulera dem. Undersökningar som utredningen har gjort visar att ca hälften av de heltidsanställda prioriterar kortare arbetstid före högre lön. Det framgår däremot också att ca en tredjedel vill ha högre lön med oförändrad eller längre arbetstid. Det sistnämnda kanske överraskar en och annan i den här debatten. I det sammanhang som jag inledde med den ekonomiska krisen, och sammanhanget med generella arbetstidsförkortningar, är den här siffran värd att ta fasta på. Den visar, menar jag, att det finns en potential för ett större utbud av arbetskraft om vi för en politik som stimulerar den här viljan. Ett steg är förstås de sänkta marginalskatterna. Andra steg som måste tas är att ge större valfrihet och utbud inom barnomsorgen. Detta är då rimligen samhällets uppgift. Men också möjligheten att variera sin arbetstid bör vara ett verksamt medel för att ta till vara viljan att arbeta. Vi instämmer i den bedömning som gjorts att en ny norm om årsarbetstid bör utredas mer innan något sådant förslag kan läggas fram för riksdagen. Till sist vill jag säga följande till Lars Ulander. Klargör socialdemokratins inställning till kortare arbetstider inom vårdsektorn!

Fru talman! Sex timmars arbetsdag i stället för sänkt sjukersättning. Förlängd föräldraledighet i stället för sänkt ersättning för vård av sjukt barn. Begränsning av övertidsarbete i stället för konjunkturanpassad arbetstid. Det är tre av vänsterpartiets alternativ till regeringspolitiken, tre förslag som knyter an till detta betänkande. Jag skall koncentrera mitt inlägg till sextimmarsdagen. Jag tycker nämligen, trots det som Göran Engström nyss sade, att det är dags att vi nu börjar genomföra den. För 70 år sedan lyckades arbetarrörelsen genomdriva åttatimmarsdagen. Motståndarna då -- arbetsgivarna -- spådde nöd och elände, men verkligheten har visat oss att vi har haft en nästan oavbruten produktivitetstillväxt sedan dess. Trots allt var det faktiskt möjligt att genomföra en daglig arbetstidsförkortning för 70 år sedan. Visst är det väl dags för nästa steg nu? Visst är det dags att sätta sextimmarsdagen på första plats för nästa arbetstidsreform. Om åttatimmarsdagen var männens reform, eftersom det främst var männen som förvärvsarbetade för 70 år sedan, så är sextimmarsdagen kvinnornas reform, och det är kanske därför som detta motstånd finns mot att genomföra den. I dag är det kvinnorna som har de tyngsta jobben och de som skulle vinna mest på en daglig arbetstidsförkortning. Det är också den arbetstidsreform som de flesta kvinnor sätter främst. Därför är det dags att vi kvinnor i riksdagen tar itu med den här frågan på allvar. Argumenten för sextimmarsdagen är många, och jag kan nämna de argument som finns i Margareta Winbergs m.fl. motion om att sex timmars arbetsdag raderar ut klyftan mellan hel och deltidsarbete och att sextimmarsdagen befrämjar jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Jag kan komplettera med de argument som finns i vår motion om att sextimmarsdagen minskar kvinnornas dubbelarbete och ger barnen chans att få umgås mer med sina föräldrar. Ytterst handlar sextimmarsdagen om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett fullvärdigt liv innehåller så mycket mer än bara förvärvsarbete. En daglig arbetstidsförkortning skulle ge både män och kvinnor möjligheter att skapa ett bättre samhälle. Mot sextimmarsdagen finns endast ett argument. Den är för dyr, säger man. Den kostar för mycket. Och det är det argument som alltid har förts fram när det har varit tal om arbetstidsförkortningar, även för 70 år sedan. Jag kan hålla med om att det är en reform som kostar pengar, ganska stora summor, men att den skulle vara för dyr tycker jag inte. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är sextimmarsdagen en reform som lönar sig. Färre arbetsskador, minskat antal sjukdagar, mindre personalomsättning och en större arbetstillfredsställelse är de effekter som man har kunnat se i t.ex. Kiruna där sextimmars arbetsdag har kunnat genomföras inom hemtjänsten. Det är glädjande att den här försöksverksamheten med sex timmars arbetsdag sprider sig, nu senast till Dalarna där man har infört Dalamodellen. Sextimmarsdagen är också en viktig rättvisereform. Sverige på antalet arbetande människor, får man ett genomsnitt på sex timmar per person. I verkligheten vet vi att det är männen som jobbar heltid och mer därtill och att det är kvinnorna som jobbar deltid. Det behövs alltså en omfördelning av arbetstimmarna. Förra året sade man att det inte alls gick att påbörja genomförandet av sextimmarsdagen eftersom det var högkonjunktur och brist på arbetskraft. Men då borde det ju vara lämpligt nu i stället. Många tecken pekar ju emot att vi är på väg in i en lågkonjunktur med åtföljande arbetslöshet. Permitteringar och förkortade arbetsveckor har redan börjat införas på en del håll. Regeringen har också i sitt senaste krispaket klart markerat att den fulla sysselsättningen inte längre är socialdemokratins huvuduppgift. Vore det inte lämpligt att just nu påbörja en arbetsdagsförkortning? Göran Engström tror inte att man skall kunna förkorta arbetstiden. Jag tror att han gör samma tankefel som både regeringen och de borgerliga partierna gör, nämligen att vi måste jobba mer om vi skall klara den ekonomiska krisen. I TCO-tidningen fanns det häromdagen en artikel med rubriken Huvudfelet är kanske att vi jobbar för mycket. Det är TCO-ekonomen Kristina Persson som menar att det kanske vore ett bättre hushållande med våra resurser -- både mänskliga och ekonomiska -- om vi arbetade mindre. Hon skriver bl.a.: ''Sverige har som enda OECD-land ökat arbetstiden under 80-talet. Sverige har också haft en svag produktivitetsutveckling jämfört med övriga länder inom OECD. Aldrig har så många arbetat så mycket som vi gör i dag och ändå har vi ekonomisk kris. Vad är problemet? Knappast att vi jobbar för litet.'' Kanske problemet i Sverige inte alls är det att vi jobbar för litet, utan precis tvärtom. Det finns siffror som antyder att det är omöjligt att upprätthålla en hög produktivitet om man har för långa arbetsdagar. I t.ex. Japan, som ofta framhålls som ett föredöme när det gäller produktivitet, är produktiviteten per arbetad timme lägre än i Sverige. I Japan har man mycket långa arbetsdagar. Fru talman! I det här betänkandet har man öppnat dörren litet grand på glänt för en arbetstidsförkortning genom att skriva att man eventuellt kan komma att överväga möjligheten att använda den femte och så småningom den sjätte semesterveckan till en förkortning av veckoarbetstiden. Den sjätte semesterveckan frös ju inne, men för mig verkar detta vara en omständlig väg mot sextimmarsdagen -- först genomföra längre semester och sedan använda semestern för att förkorta arbetstiden. I stället skulle jag vilja komma med ett annat förslag. Och jag skulle med det här förslaget också vilja utmana de socialdemokratiska kvinnorna, som ju driver kravet på sex timmars arbetsdag. Ställer ni er bakom kravet på att vi gör sextimmarsdagen till nästa arbetstidsreform? Ställer ni er bakom kravet på att vi, tillsammans med de kvinnor och män från de andra partierna som ställer upp, gör denna fråga till ett ultimatum -- inga andra arbetstidsreformer innan sextimmarsdagen börjar genomföras? Jag för min del kan göra följande personliga reflexion. Jag stödde förslaget om den sjätte semesterveckan -- av solidaritet med de LO grupper som inte hade sex veckors semester i avtalet, trots att jag insåg att det samtidigt skulle innebära att sextimmarsdagen försenades. Det kanske skall ses som ett ödets nyck att det blev bara två dagars förlängning av semestern. Det ger mig och andra som kanske tänkt på samma sätt chansen att tänka om och prioritera sextimmarsdagen. Fler semesterdagar är ett krav som i första hand har drivits av män. Kvinnorna vill hellre ha kortare arbetsdag. Nu fick ju männen sin två dagar längre semester. Nu vill vi ha stöd för två timmar till kvinnorna i daglig arbetstidsförkortning. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 9 i detta betänkande.

Fru talman! Jag tycker inte att en debatt om arbetstider sent under 1990 kan föras utan att man sätter in detta i det samhällsekonomiska perspektiv som vi ändå har i dag. Därför tvingas jag konstatera att många av de motioner som finns på detta område, och speciellt den från vänsterpartiet, utgör en ren önskelista. Och det blir än mer av den karaktären när man hör Maggi Mikaelsson argumentera för varför vi nu skulle ha råd med en generell arbetstidsförkortning eller en plan för ett snabbt införande av sextimmarsdagen, som det står skrivet i motionen. Uppenbart ser icke vänsterpartiet något som helst samband mellan den kostnadsstegring som vi har haft i näringslivet och hela samhället och den brist på arbetskraft som, enligt min mening, har varit en av de verkliga orsakerna till att vi har hamnat i dagens läge. Hon säger tvärtom att vi arbetar för mycket i det svenska samhället och menar att produktiviteten hela tiden har ökat. Alla andra iakttagare är rimligen överens om att också detta är ett av de fundamentala problemen, dvs. just det att produktiviteten inte har ökat så snabbt som möjligt. En högre produktivitet behöver sannerligen inte betyda att man arbetar hårdare och längre, däremot att man arbetar smartare, att man gör en sak litet bättre än tidigare. Då får vi både tillväxt och högre produktivitet. Detta går alldeles utmärkt att förena med målet högre livskvalitet. I goda tider skall vi har råd med en generell sänkning av arbetstiden med 25 %, i dåliga tider blir det ett hot mot arbetslösheten. Så byts argumenten alltefter konjunkturerna. Jag tycker att bara detta visar ihåligheten i det där sättet att argumentera. Jag tror att det är nödvändigt att någon gång, då och då, i riksdagens talarstol verkligen ta en sådan här debatt med vänsterpartiet. Om vi arbetar hårt och verkligen arbetar för en högre produktivitet och om vi tror på det där med högre livskvalitet, får vi nog de närmaste åren inrikta oss på att satsa på speciella grupper som behöver särskilda insatser. Jag och mitt parti tror att småbarnsföräldrarna är en sådan grupp. Därför vill jag än en gång argumentera för den reservation som fogats till betänkandet. Men vänsterpartiets politik är ren och ohöljd opportunism i denna fråga.

Fru talman! Jag vill inleda med att deklarera att miljöpartiet står bakom de reservationer som mitt namn står på i arbetsmarknadsutskottets betänkande 2. Jag yrkar bifall till reservationerna Det tycks vara en långvarigt pyrande eld, denna fråga om arbetstidsförkortning med spår bakåt till 1800-talet, ja, säkert längre om man började forska. 1919 fick vi 8-timmarsdagen, 1939 fick vi 2 1957 fick vi 45 timmars arbetsvecka, 1963 fick vi 4 veckors semester, 1966 fick vi 42,5 timmars arbetsvecka, som sjönk till 40 timmar år 1970 och 1977 fick vi 5 veckors semester. Och den sjätte semesterveckan har påbörjats. I andra länder med betydligt sämre samhällsekonomi har arbetstiden nyligen kortats. Jämför vi arbetstidsförkortningar med direkta lönepåslag, finner vi att arbetstidsförkortningen är mindre inflationsdrivande. Dessutom stimuleras arbetet och arbetsresultatet. Därför är det ett bra sätt att ta ut standardförbättringar. Och vi skulle må bättre i den märkliga värld vi jagat fram med mindre tid för de unga och för vänner och samvaro. Vi orkar inte längre med politiskt och ideellt arbete. Tempot blir allt hetsigare, resorna till arbete och köpcentra blir allt längre. Det blir allt mindre tid för det informella, det obetalda men på många sätt viktigare arbetet som så sällan tas med i välfärdsbilden. Vi fick också alldeles nyss höra att det obetalda arbetet sällan nämns, trots att det är så kolossalt viktigt, kanske speciellt för kvinnorna. Jag vill helt kort nämna några av de förslag som miljöpartiet de gröna har lagt fram inom detta område. Anhöriga och närstående som i hemmet vårdar sina gamla bör få bättre anställningstrygghet och möjlighet till utbildning. Deras arbete skall inte vara en dubbel börda, som dessutom ger de gamla känslan av att vara ett tungt bekymmer. Under 30 men ofta är de gamlas sjukdomar av längre varaktighet när den trötta kroppen inte längre vill vara med. Vi föreslår att förvärvsarbetande anhörig får rätt till ledighet efter samma regler som vid vård av sjukt barn. Av det som jag redan har nämnt framgår nyttan av att kunna välja den arbetstid som passar ens livssituation, kanske också den trafiksituation som samhället i dag har allt svårare att klara av -- flextid med andra ord, som ordnas genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det långsiktiga målet är att alla som så önskar skall kunna ha sex timmars arbetsdag, fem dagars arbetsvecka och sex veckors semester. På den ökade lediga tiden har vi då möjlighet att minska våra omkostnader på olika sätt för att kompensera den proportionellt lägre lönen. I ytterligare en motion pläderar vi för att sex timmars arbetsdag i första hand genomförs i vården, där arbetet är slitsamt och dessutom svårt att rationalisera utan att förlora i mänsklighet. Den lyckade och numera välkända försöksverksamheten i Kiruna -- som ju redan har nämnts här i dag -- med nedsatt arbetstid i vården är ett bra exempel på att människovård lönar sig -- i detta fall i minst tredubbel bemärkelse: för vårdaren, för den sjuka och för samhället.

Fru talman! I betänkandet tas det upp ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Traditionellt brukar utskottet ta upp semesterfrågorna i deta sammanhang, men den här gången har de behandlats tidigare under året. Som alla i debatten inblandade vet pågår det ett berednings och utredningsarbete i de här frågorna, både inom regeringen och på annat håll. Efter de båda utredningarna om arbetstid och semester är nu avsikten att man efter remissbehandlingen på nytt skall gå i närkamp med arbetstidsfrågorna och tillsätta en utredning med ett konkret uppdrag att se hur man skall kunna åstadkomma flexibla regler för arbetstid och semester. Vidare har forskare inom arbetslivscentrum bedrivit ett stort arbete angående föräldraledighetslagens tillämpning, och när vi får den utredningen i vår hand innebär det ytterligare kunskap, som vi har att ta hänsyn till i det förändringsskede som vi befinner oss i. Av det förhandsmaterial som vi har fått från utredningen verkar det som om pappor och mammor som kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet faktiskt behandlas olika. Kvinnor och särskilt de som har förkortat sin arbetstid efter föräldraledighet löper i betydligt större grad än männen risk att bli omplacerade eller få andra arbetsuppgifter. Enligt forskarna tycks arbetsgivarna -- framför allt de små på den privata sidan -- inte känna till lagens skydd mot omplacering efter föräldraledighet. Detta är ett exempel på problem som bör klaras ut, inte minst från jämställdhetssynpunkt. Med tanke på vad som kommer i frågan om nytt underlag finns det inte någon anledning för utskottet att i dag i detalj gå in på de arbetstidsfrågor som tas upp i motionerna. Låt mig konstatera att en ökad flexibilitet i reglerna för arbetstid och semester och bättre möjligheter för arbetstagare och arbetsgivare att lokalt kunna påverka de egna arbetstiderna skulle tillgodose en hel del av de krav som ställs i samhället i dag. Här har vi även motionärernas önskemål. För alla föräldrar som vill ha litet mer tid för barnen, för alla dem som vill kombinera arbete och studier, för alla dem som har litet udda arbetstidsönskemål osv. är det naturligtvis en stor fördel om de får bättre möjligheter att påverka sina arbetstider. Herr talman! Några ord om sex timmars arbetsdag. Denna fråga var senast uppe för ett år sedan. Då var det Gudrun Schyman och Mona Sahlin som diskuterade denna fråga. Eftersom frågeställningen är densamma nu kan jag med fördel referera ur den debatten. Mona Sahlin sade bl.a. följande i sitt anförande: Vi har verkligen inte begravt frågan om en generell arbetstidsförkortning och därmed inte heller kravet på sex timmars arbetsdag. Kravet på sex timmars arbetsdag är precis lika starkt som önskemålen och kraven är bland kvinnor ute på arbetsmarknaden och i olika organisationer. Det är det som avgör. Det som den statliga kommittén har försökt att göra och som jag hoppas att alla tar till sig är att lära mera om vilka konsekvenser olika arbetstidsförkortningar får. Vilket pris är vi beredda att betala för olika arbetstidsförkortningar? Det är en fråga som jag tycker att man har ställt sig alltför sällan. Man säger t.ex. att en förkortning av arbetsdagen medför större effektivitet. Ja, det kan ju se så ut på många olika sätt. Det är slut på citatet där. Jag tycker att det räcker när det gäller diskussionen om sex timmars arbetsdag i det här betänkandet. Därefter vill jag ta upp ett par andra frågor. Det gäller ledighetslagarna som Erik Holmkvist tog upp ur litet andra aspekter. Han säger att nu har de stora företagen rutit till, så nu är det väl fråga om totalt sammanbrott för tankarna på ledighetslagarna. Nu är det väl på det sättet, Erik Holmkvist, att om man hade frågat de stora företagen angående någon enda punkt när det gäller ledighetslagarna skulle vi inte ha haft några ledighetslagar över huvud taget. Därför kan vi väl bara konstatera att de inte har bytt uppfattning om den möjlighet som de anställda fått att på olika sätt ta ledigt från sina arbeten. Det har kommit en uppgift om antalet människor i samband med ledighetslagarna. Man talar om en miljon som är lediga varje dag vid mättillfället. Man bör göra klart för sig vad den miljonen består av. Den består av människor som har semester -- det är 8--9 %. Den består av värnpliktiga och sjuka. Det finns en mängd andra orsaker. Det har alltså egentligen inte att göra med de ledighetslagar som man diskuterar i de grupper som tar upp de här frågorna och som motionen handlar om. För det är väl ingen här som har planer på att, i samband med att vi behandlar betänkandet, ta bort semestermöjligheten? Det är väl heller ingen som har planer på att ta bort möjligheten att sjukskriva sig om man blir sjuk? Därför är det naturligtvis rimligt att man tar bort de delarna ur statistiken så att den inte blir fel. Till Charlotte Branting vill jag säga att när det gäller frånvaron går även hon ganska hårt fram. Däremot säger Charlotte Branting att man skall utöka på annat sätt. När de svagaste skall ha studieledighet skall det utredas och kollas, men när man kommer med andra förslag från dem som har en helt annan styrka är det någonting förskräckligt att utskottet inte har hängt med på det. Vi har naturligtvis olika syn på de här frågorna, och det får vi väl leva med. Viktigt i sammanhanget är att den inriktning man har vid hanteringen av arbetslivsfrågorna är att man skall gå igenom möjligheterna till flexibilitet. Det är där man får det hela klart för sig. Göran Engström undrar vilken syn socialdemokraterna har på frågan om de sex timmarna i vården. Det finns ju klart uttalat i betänkandet hur vi ser på de frågorna. Grunden för det hela är förhandling om arbetstiden. Det står i vårt betänkande, där Göran Engström finns med som undertecknare. Jag tror att det kan räcka med den uppgiften. Om man sedan skall börja med några pekpinnar har man ju tagit bort den möjlighet som finns här. Sedan får vi se -- det finns också med i betänkandet -- vad som kommer fram när vi gör en utvärdering av Kirunafallet. Det är möjligt att det visar sig kunna ge effekter. Man får ta med både vad som händer på arbetskraftsidan och ekonomiskt och naturligtvis också på den positiva sidan. Det bör vi väl också kunna klara. De här frågorna kommer naturligtvis också in i den beredning som regeringen har aviserat. Därför kan vi anse det avklarat. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2. Det gör jag med det konstaterandet att vi har all anledning att förvänta oss att dessa frågor kommer att diskuteras ofta under det närmaste året med hänsyn till det pågående berednings och utredningsarbetet.

Fru talman! Lars Ulander citerade vad Mona Sahlin och Gudrun Schyman sade förra året i motsvarande debatt. Det var ju roligt i sig. Men det hade varit mer intressant att höra om Lars Ulander och de manliga socialdemokraterna delar Mona Sahlins och de socialdemokratiska kvinnornas uppfattning att sextimmarsdagen är en angelägen reform. Det hade också varit mycket intressant att få en kommentar till den kvinnliga TCO ekonomens uppfattning om att vi kanske arbetar för mycket, och att det är ett av problemen med den dåliga produktivitet som vi har. Likaså skulle det vara intressant att veta hur Lars Ulander ser på det faktum att vi trots att vi har jobbat mer under 1980 talet har en sämre produktivitetsutveckling än

Fru talman! Lars Ulander säger att om stora företag hade fått bestämma i vårt land hade vi inte haft någon frånvaro alls. Min första fråga är: Varifrån har Lars Ulander fått den uppgiften? Flykten från Sverige när det gäller storföretag säger man beror på att man inte klarar av konkurrenssituationen på marknaderna med bl.a. den typ av ledighetslagstiftning som vi har i Sverige. Vi måste ta vara på kritik mot det system som vi har. Vi kan tycka bra om det -- delar av det i varje fall. Men samtidigt som vi har fem veckors semester -- snart litet drygt -- har vi nästan fem veckors frånvaro på grund av sjukdom. Det finns inget annat land inom Europa eller USA som har en sådan enormt hög frånvaro som Sverige. Jag frågar mig om det finns skäl för oss att se över den lagstiftning som kanske kostar konkurrensfördelar på marknaderna. Ja, visst gör det det. Men år efter år har socialdemokraterna sagt: Nej, vi behöver ingen översyn av ledighetslagstiftningen. Den är bra som den är. Vad vi skall göra är att bygga ut den. Det är det ni har gjort genom det beslut som fattades så sent som för för bara några månader sedan. Vi har ett sjukförsäkringssystem, Lars Ulander, som t.o.m. kan användas som facklig stridsåtgärd. Endast i Sverige finns en sådan modell! Är det inte rimligt att vi ser över det som är så kantigt att vi behöver slipa av det? Vi skall slå vakt om skyddsnätet i Sverige, för människor som behöver ett skyddsnät, men vi skall inte göra det så starkt att det kommer att kunna missbrukas av dem som inte behöver det. Lars Ulander! Medverka i ditt parti till att vi får den översynen. Den är nödvändig -- alldeles klart nödvändig. Den är mycket angelägen, i synnerhet när vi nu har svårigheter att konkurrera på marknaderna.

Fru talman! Jag ställde frågan om kortare arbetstid inom vårdsektorn mot bakgrund av att det finns så uppenbart motsatta uppfattningar när det gäller om man skall tillåta försöksverksamhet över huvud taget. Lars Ulander ville inte ge några pekpinnar, men pekpinnar är precis vad som utfärdas av Landstingsförbundets styrelse när man vill pröva. Tidigare var det inte ens möjligt inom ramen, vilket vi en gång föreslog, för Mona Sahlins arbetstidsutredning. Kjell Nilsson sade i en tidigare debatt här att vi skall bygga på kunskap, erfarenheter och forskning innan vi genomför reformer. Så vill jag gärna se den här frågan också. Det hade varit ett sätt att kunna avgränsa ett arbetstidsförsök, att göra det inom ramen för en offentlig utredning och den vägen skaffa mera av kunskap och erfarenhet. Jag tror att skall man diskutera arbetstidsförkortningar, blir det klart definierade grupper som man möjligen kan ha råd med. Men förhandlingar är grunden, sade Lars Ulander, och det uppfattar jag också som ett besked.

Fru talman! Maggi Mikaelsson frågade mig om jag stod bakom det Mona Sahlin sade förra året och som jag upprepade här. Jag skulle naturligtvis inte ha upprepat det om jag inte står bakom vad hon sade vid det tillfället. Det är väl alldeles klart. Jag förstår inte riktigt frågan. Skulle jag ha haft någon annan mening, hade jag naturligtvis sagt det. Jag hoppas att vi nu har klarat ut den saken. Erik Holmkvist envisas med att ta med sjukdom när han diskuterar ledighetslagarna. På något sätt är det en omöjlighet. Är man hemma för sjukdom, så är man naturligtvis sjuk. Erik Holmkvist påstår alltså att man anmäler sig sjuk men man är det inte. Det är en ganska underlig argumentation. Enligt den statistik som man har visat oss är 8 % eller 339 000 människor sjuka varje dag. Den siffran kommer naturligtvis inte in i någon utredning om ledighetslagarna. Därtill kommer semester, värnpliktstjänstgöring -- en ganska stor grupp -- och andra saker. Det är som sagt en underlig diskussion som Erik Holmkvist bedriver -- han gjorde likadant förra året -- när han för in dem som är sjuka under ledighetslagstiftningen. Men det här lär vi väl få möjlighet att diskutera vid något annat tillfälle, när vi har det uppe som rör den delen. Vad beträffar sjukskrivning som facklig stridsåtgärd har vi alla all anledning att säga att det accepteras inte. Det är inte någonting som är speciellt för Erik Holmkvist eller för moderaterna. Låt mig säga till Göran Engström att Landstingsförbundet har en uppfattning i dessa frågor, men glöm då inte bort att Landstingsförbundet är en förhandlande organisation. Det stämmer helt överens med det som jag tidigare sade, att detta är saker mellan parterna. Men sedan är det klart att de naturligtvis kommer in i det allmänna resonemanget när man bereder flexibilitet och andra saker. Jag är övertygad om att också de frågor som Charlotte Branting tar upp kommer upp till resonemang i beredningen, alldenstund man hela tiden talar om att det är flexibilitet som man skall försöka åstadkomma. Jag tror att vi är mindre oense än vad det kan verka att döma av de tuffa utfallen här i kammaren. Jag tror att vi gör klokt i att vänta och se vad som händer när regeringen redovisar resultat i de här frågorna.
Fru talman! Mycket kort. Jag vet inte vad Lars Ulander debatterar för ett betänkande. Jag debatterar AU2 som gäller ledighet och arbetstid. Det är precis från det betänkandet jag har tagit de uppgifter som jag har fört fram i debatten. Kanske vi kunde debattera samma betänkande, för då blir det mycket enklare.

Fru talman! Yrkeschaufförer får arbeta maximum elva timmar på ett dygn och av dessa högst nio timmar i sträck. Läkare kan få tjänstgöra från kl. 7.30 ena dagen till kl. 17.00 dagen därpå, alltså i nästan 34 timmar. Det är en trafikfara med uttröttade chaufförer, men det betraktas tydligen inte som en vårdfara med läkare som kanske inte fått sova på över ett dygn. Det är detta som jag ville lyfta fram i min motion Tidigare har talats om att läkare har kortare arbetstid än många andra yrkesgrupper. En nyligen genomförd pilotstudie inom Spri från fyra kliniker visar att den faktiska arbetstiden ligger på i snitt 40,8 timmar per vecka. Jag har inte heller ifrågasatt den totala arbetstiden utan fördelningen av denna. Pilotstudien, som är av litet format och borde följas av en bredare undersökning, visar emellertid också att långa arbetspass på omkring 30 timmar fortfarande förekommer. Utskottet hänvisar i sitt yrkande om avslag på motionen till de avtal som finns på området och förutsätter att parterna tar upp olämpliga arbetstidsförhållanden till förhandling. Lokala avtal kan emellertid gå förbi det centrala avtalet. Det skall bli mycket intressant att se om man ute i sjukhusvärlden följer den maximigräns på 18 Landstingsförbundet enats om och som är riktlinje i årets avtal. Personligen tycker jag att även 18-timmarspass är för långt. Nästa år kommer SPRI med nya riktlinjer för jourverksamheten, där en målsättning är att kompensationsledighet skall tas ut i samband med jouren -- en i mitt tycke elementär kombination. Att det går att göra förändringar i joursystemet visar bl.a. den s.k. Sabbatsbergsmodellen som resulterat i bättre arbetsmiljö, bättre kontinuitet i vården och troligen lägre kostnader. Sverige har en mycket duktig läkarkår. En del av den kritik mot läkare som kommer fram i t.ex. anmälningar till hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd handlar inte om bristande kunskaper utan om ointresse och trötthet. Med ändrade joursystem borde något av detta kunna elimineras. Fru talman! Med det arbete som nu pågår i denna fråga, bl.a. inom Spri, hoppas jag utvecklingen skall leda fram till arbetstider som ger trygghet för patienten och en rimligare tidsbelastning för läkaren. Går inte utvecklingen i sådan riktning, anser jag att lagstadgad reglering här lika väl som inom andra yrkesområden måste övervägas. Till detta finns i så fall anledning att återkomma.